Herr talman! Antalet arbetsskadeärenden fortsätter att öka, både i fråga om anmälda skador och i fråga om ärenden som prövats av försäkringskassorna. Många hävdar att utvecklingen inte beror på att våra arbetsplatser har blivit farligare eller äventyrligare. Många menar att orsaken i stället är att begreppet arbetsskador gjorts generösare än tidigare och att det är svårare att avgöra om skador, handikapp eller åkommor beror på själva arbetet eller inte. Det har blivit en omfattande apparat för att klara de alltmer komplicerade fallen, och de som drabbas får ofta vänta i många år innan anmälningarna = Prot. 1987/88:31 leder till slutgiltigt beslut. 25 november 1987 Tusentals människor ägnar sig åt arbetsskadeförsäkringen. Förutom GA Nn försäkringskassornas, riksförsäkringsverkets, försäkringsrätternas och försäkringsöverdomstolens tjänstemän är ombudsmän, läkare, jurister och experter av olika slag engagerade. Överklagandeprocenten är stor från försäkringskassorna över försäkringsrätterna till försäkringsöverdomstolen. Handläggningstiderna hos försäkringskassorna blir allt längre. Som vi hörde här förklarade för en tid sedan riksförsäkringsverkets generaldirektör att handläggningen av arbetsskadeförsäkringen var på väg mot den totala katastrofen. Antalet anmälda arbetsskador ökar ideligen. Det var 204 000 år 1984, 218 000 år 1985 och 230 000 år 1986. Antalet arbetsskadeärenden för prövning har från 54 300 år 1984 ökat till 64 500 år 1985 och till 78 600 år 1986. Det innebär en ökning med 19 26 mellan 1984 och 1985 och med 22 96 mellan 1985 och 1986. Den största orsaken till ökningen är arbetssjukdomarna. Från ca 47 96 år 1982 har det skett en ökning till ca 65 96 år 1986. Av sjukdomsärendena utgör ryggoch ledbesvär en ökande och helt dominerande andel. Under 1986 var denna andel 40 96. Regeringen beslutade i december 1986 att ett extra anslag på 15 miljoner skulle anvisas för budgetåret 1986 88 har för samma ändamål beräknats en engångsanvisning på 30 miljoner. Under 1986 88 ytterligare ca 200 tjänster. Vissa rationaliserande och metodutvecklande åtgärder har tydligen företagits av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna i syfte att minska den stora eftersläpningen av ärenden. Antalet avgjorda ärenden har därför också ökat. Men det hjälper ändå föga. Antalet ärenden som ännu inte hade kunnat avgöras var den 1 april i år 56 300. Av dessa ärenden var 40 96 mer än sex månader gamla, och 20 26 av ärendena var mer än ett år gamla. Det innebär ju helt oacceptabla väntetider. Regeringen gav i september riksrevisionsverket i uppdrag att granska riksförsäkringsverkets prognoser och begäran om resurser till arbetsskadeförsäkringen. Regeringen hade väl den förhoppningen att riksförsäkringsverkets kalkyler var felaktiga. När riksrevisionverket lämnade sin rapport för några dagar sedan visade det sig att bilden är mycket dyster när det gäller möjligheterna att komma till rätta med arbetsskadorna. Verkets iakttagelser talar för en omprövning av arbetsskadeförsäkringen, heter det i rapporten. Avgiften till arbetsskadefonden höjs den 1 januari från 0,6 till 0,9 96 —men det räcker inte långt. För 1988 skulle avgiften behöva höjas till 2 96 för att man skall kunna eliminera underskottet i fonden. För de första åren på 1990-talet beräknas ärendetillströmningen bli ännu större. Fler långtidssjuka, fler förtidspensionerade, fler recidiv och fler korta sjukfall räknar men med. Under dessa år räcker det inte ens med en höjning av avgiften till arbetsskadefonden till 3 26. Riksrevisionsverket tror inte heller att det går att 123 göra några ytterligare förenklingar och rationaliseringar med nuvarande regler utan att det kan få negativa konsekvenser. Mot den här bakgrunden är det inte underligt att utskottet har blivit enigt om att det skulle vara värdefullt med en analys av orsakerna till det ökade antalet arbetsskadeanmälningar. Utskottet hemställer därför att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet anfört, nämligen att regeringen snarast bör ta de initiativ som erfordras för att en sådan analys skall komma till stånd. Vi har från folkpartiets sida i vår motion 349 sagt att man bör överväga en förlängning av samordningstiden. Såsom framgår av vad jag har sagt bekräftar riksrevisionsverkets rapport vad arbetsskadeutredningen tidigare har konstaterat, nämligen att ökade resurser inte löser problemet med ärendebalanser. Arbetsskadeutredningen diskuterade en förlängning av samordningstiden från 90 till 180 dagar. De beräkningar som utredningen har redovisat ger vid handen att en samordningstid på 180 dagar kan medföra att antalet ärenden minskar med ca 35 96 samt att en sådan förändring inte leder till nämnvärda försämringar för den enskilde. Det skulle alltså ekonomiskt inte betyda särskilt mycket om en sådan förändring görs. Jag tror att många hellre skulle ta en något mindre ersättning och få ett snabbt besked än att gå i ovisshet och vänta i åratal. Stora grupper har dessutom redan genom avtal tillförsäkrat sig 100 96 även vid övrig sjukdom och skada. Herr talman! Vi yrkar därför i reservation 3 att regeringen skall göra en översyn av den s.k. samordningstiden. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation. I två särskilda yttranden tar vi upp ett par motioner som har väckts av några partikamrater. I motion 311 föreslår Ingrid Ronne-Björkqvist och Bengt Harding Olson en utvärdering av arbetsskadeförsäkringens tillämpning. Vi instämmer i vårt särskilda yttrande i att det behövs en utvärdering beträffande arbetsskadeförsäkringens tillämpning samt riktlinjer för hur lagen skall tolkas och tillämpas. Vi förutsätter emellertid att en sådan utvärdering fortlöpande görs inom riksförsäkringsverkets nyligen inrättade arbetsskadebyrå, varför vi nu inte reserverar Oss. I motion 344 begär Kjell-Arne Welin ett tillkännagivande angående ändrade handläggningsrutiner vad avser arbetsskadeärendena. Arbetsskadeanmälningarna åsamkar försäkringskassorna höga administrativa kostnader, som vi också redan har hört. Avtalsförsäkringarna administreras av AMF, som har möjlighet att hos försäkringskassan därvid begära utredning om arbetsskador. Utredningskostnaderna borde i dessa fall bekostas av AMF, anser motionären. I vårt särskilda yttrande tillsammans med moderaterna förutsätter vi att AMF-Trygghetsförsäkring i den mån man initierar utredning hos kassorna också betalar den verkliga kostnaden för dessa utredningar. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Få försäkringsärenden har vållat sådana bekymmer både för 25 november 1987 dem som vill utnyttja försäkringen och för dem som handlägger den somjust. = Ada arbetsskadeförsäkringen. De stora balanser som i dag kräver stora arbetsinsatser och som orsakat stora kostnader uppstår i arbetsskadeförsäkringen genom att antalet anmälda ärenden på ett mycket oroande sätt ökat de senaste åren. 1984 inkom 200 000 arbetsskadeanmälningar, 1985 ca 214 000 och år 1986 ca 234 000. I betänkandet finns en tabell som visar hur förhållandena utvecklats, och 1987 års siffror visar en tydlig tendens att öka. Balansen uppgick till 58 000 ärenden första halvåret 1987. Dessa förhållanden kan inte längre accepteras, och det har centern framhållit i sin motion som behandlar arbetsskadeärendesituationen. Ett sätt som vi pekar på för att få till stånd en snabbare handläggning skulle vara att överföra handläggningen till lokalkontoren. Detta skulle dels ge mera arbetsuppgifter lokalt, dels medge möjlighet att snabbare handlägga ärenden. Det skulle lösa en del av problemen, men långt ifrån alla. Det som är av största vikt är att undersöka varför antalet arbetsskadeanmälningar hela tiden ökar så våldsamt som det gör. Detta måste naturligtvis göras för att vi på rätt sätt skall kunna lösa de stora problem som vi nu står mitt i. Det är under dessa förhållanden helt klart att jag ser det som naturligt att min och Kersti Johanssons motion med krav på en analys av orsakerna till den stora ökningen av arbetsskadeärenden blir tillstyrkt av ett enigt utskott. Det hör inte till vanligheterna att motioner tillstyrks. Jag ser inte tillstyrkan som ett skäl till tacksamhet från oss motionärer, utan jag ser det som ett riktigt bedömande från utskottets sida att tillstyrka vår motion. Nu gäller det bara att regeringen verkligen tar tag i dessa problem utan att på förhand anse att man känner skälen till det ökande antalet arbetsskadeärenden. Det finns troligen många anledningar. Av största vikt är att tillse att arbetsmiljön förbättras, då det kan anses klart att en dålig arbetsmiljö orsakar förslitningar och belastningsskador. Nya skador som nutidsmänniskan drabbas av är mera beroende av stress, vantrivsel och allmän oro. Dessa skador är också svåra att härleda, men det är klart att samhällsmiljön betyder mycket i dessa utbränningssammanhang. Jag ser fram emot den analys som vi beställer i och med att detta betänkande antas av riksdagen. Så till sist några ord omkring min och Rune Backlunds motion om s.k. äldre livräntor. De som under krigsåren fullgjorde sin värnplikt under kortare eller längre tid och då drabbades av skador tillerkändes då en livränta. Denna livränta baserades inte på den förlorade arbetsinkomst som skadan innebar utan schabloniserades. Vissa försök under årens gång har gjorts att komma till rätta med den underkompensation dessa män därmed drabbats av. Tyvärr har man inte lyckats speciellt väl med detta. Det känns svårt för de drabbade och deras familjer att inte kunna få mer än en liten ekonomisk kompensation för att man drabbats av livslång invaliditet, svåra smärtor och en sämre livskvalitet. Inte ens ett försök har gjorts att ge full kompensation baserad på det verkliga inkomstbortfallet. Detta känns 125 speciellt orättvist när den nya arbetsskadeförsäkringen innebar en kraftig förmånshöjning för dem som skadats i arbetet efter den 1 juli 1977. Då fick dessa krigsinvalider stå tillbaka. Det finns därför, anser vi motionärer, starka skäl att standardsäkra äldre livräntor oberoende av de tidigare ställningstagandena till en standardsäkring av arbetsskadelivräntorna. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation nr 5 i socialförsäkringsutskottets betänkande 1987/88:2.

Herr talman! Vi kan i år fira tioårsjubileum av arbetsskadeförsäkringens tillkomst. När man firar jubileer brukar det vara feststämning och man jublar och hurrar. När det gäller arbetsskadeförsäkringen och dess ärendebalans borde man i stället utlysa en tyst minut. Vi vet inte hur stor den fortsatta tillströmningen av arbetsskadeärenden kommer att bli i år, men vi kan vara överens om att den kommer att bli oerhört stor. En sak som är märklig är att det på en arbetsplats kan finnas tio personer som har fått sin skada klassad som arbetsskada, men då den elfte kommer är det omöjligt. Den elfte hamnar i den byråkratiska papperskvarnen med väntetider, lidande och överklaganden till försäkringsrätt och vidare till försäkringsöverdomstol. I sådana fall tar det med all säkerhet år innan beslut kommer till stånd, och det är inte säkert att den som drabbas får sin skada klassad som arbetsskada medan han lever, utan det kan vara så att anhöriga som orkar driva skadeståndsanspråken vidare får rätt. Men hur många är det som tröttnar på vägen — både bland dem som drabbas av arbetsskada och bland de anhöriga till dem som har drabbats av sådan skada? Tyvärr kan man konstatera att anhopningen av arbetsskadeärenden inte kommer att minska i och med det som skrivs i utskottsbetänkandet. Jag är övertygad om att man hade kunnat lösa dessa problem, om man hade haft ambitionen att människor som drabbas av arbetsskador skulle prioriteras och slippa lida mer än genom den arbetsskada de fått. Vi från vpk för i vår motion fram att beslut i arbetsskadeärenden normalt skall kunna fattas inom tre månader från anmälningsdagen. Det är rimligt.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

Herr talman! Visst är det bekymmer med arbetsskadeförsäkringen. Det är vi alla överens om. Men det är sådant som vi tillsammans skall lösa. Arbetsskadeförsäkringen har varit i kraft i över tio år, som Karl-Erik Persson nyss sade. Den har givit många som skadat sig i arbetet och som på grund av hårt och hälsofarligt arbete blivit mer eller mindre arbetsoförmögna en god ekonomisk gottgörelse. Under hela denna tid har pensionsdelegationerna — sedermera socialförsäkringsnämnderna, försäkringsrätterna och försäkringsöverdomstolen — kritiserats för långa handläggningstider och en alltför rigorös bedömning. Delvis beroende på denna kritik, delvis beroende på nya rön om risker i — Prot. 1987/88:31 arbetslivet och delvis säkerligen beroende på många andra faktorer har 25 november 1987 rättspraxis de senaste åren i hög grad förskjutits till de försäkrades förmån. — dar Detta och en mycket kraftig ökning av arbetsskadeanmälningar har urholkat arbetsskadefonden och förlängt ärendebehandlingstiden. Ärendebalanserna har trots kraftfulla åtgärder av regeringen och riksdagen blivit allt större, för närvarande främst i första instans. Socialförsäkringsutskottet har därför ansett det nödvändigt att orsakerna till den alltmer ökande tillströmningen av ärenden blir ordentligt analyserade. Utskottet begär i det nu debatterade betänkandet att regeringen med anledning av yrkande nr 2 i motion Sf306 snarast tar initiativ till att en sådan analys kommer till stånd. I åtta motioner — undertecknade av motionärer från alla fem partier som är representerade i riksdagen — krävs med varierande motiveringar att åtgärder vidtas för att förkorta handläggningstiden av arbetsskadeärenden. Utskottsmajoriteten är överens med motionärerna om att en förkortning av handläggningstiderna måste eftersträvas. Det är inte bra att de försäkrade får vänta så länge innan beslut fattas. Utskottet pekar emellertid också på att många åtgärder redan har vidtagits i detta syfte, åtgärder som i vissa fall inte hunnit ge önskvärt resultat. Vidare pekar utskottsmajoriteten på att den tidigare nämnda analysen bör genomföras innan vidare åtgärder beslutas av riksdagen. Motionerna bör därför avslås. Till utskottets betänkande har fogats fem reservationer. I reservation nr 1 yrkar utskottets moderater att arbetsskadeskyddet skall ordnas genom en obligatorisk ansvarsförsäkring för arbetsgivare, vilka då skulle lämnas frihet att teckna denna försäkring efter eget skön. Utskottsmajoriteten hävdar att arbetsskadeförsäkringen utöver den ekonomiska trygghet den ger också är starkt kopplad till arbetarskyddet. Arbetsskadeförsäkringens olycksfallsförebyggande inslag torde vara försäkringens viktigaste inslag. Om det moderata förslaget genomfördes, skulle samhällets kunskap om arbetsmiljön försämras och därmed också förutsättningarna att påverka den i positiv riktning. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 från moderaterna i utskottet yrkas att samordningstiden med sjukförsäkringen förlängs från 90 till 180 dagar i syfte att begränsa antalet arbetsskadeärenden hos försäkringskassorna. I reservation 3 från folkpartiet yrkas att man gör en översyn av samordningstidens längd. Förslagen om en förlängning av samordningstiden skulle innebära en försämring för de arbetsskadade och ha mycket liten inverkan på ärendebalanserna. Därtill är det befogat att invänta resultatet av nu pågående åtgärder för att effektivisera handläggningen av arbetsskadeärenden i försäkringskassorna, varför reservationerna bör avslås. I reservation nr 4 kritiserar vpk de långa väntetiderna innan besked kan ges om arbetsskadeanmälningar. Som tidigare sagts har den stigande ärendetillströmningen mötts med kraftfulla åtgärder för att hålla ärendebalanserna så låga som möjligt. Den senaste åtgärden från riksförsäkringsverkets sida är inrättandet av en arbetsskadebyrå, som skall följa och initiera aktiviteter på arbetsskadeområdet. 127 Innan vidare åtgärder vidtas från riksdagens sida bör naturligtvis erfa 25 november 1987 renheter vinnas från nu pågående projekt och från den översyn som föreslås. Jag yrkar avslag på reservation nr 4. I reservation nr 5 slutligen återkommer utskottets centerpartister med ett krav på att personer som skadats i arbetet före den 1 juli 1977 och uppbär livränta enligt äldre lagstiftning skall få dessa standardsäkrade. Utskottsmajoriteten pekar på att pensionsberedningen förväntas behandla denna fråga i ett betänkande, som sannolikt läggs fram under instundande sommar och avstyrker reservationen. Herr talman! Av det sagda framgår att jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Herr talman! Gullan Lindblad lade av en ordentlig salva, sin vana trogen. Vi vet att moderaterna aldrig har tyckt om eller velat ha denna arbetsskadeförsäkring. Den har överlevt sig själv, säger Gullan Lindblad. Det tycker inte vi. Den har gjort mycket nytta, och många har fått en drägligare tillvaro tack vare den. Hon säger att en av orsakerna till att bedömningarna i socialförsäkringsnämnderna nu är så slappa, dvs. att man släpper igenom allting, är att läkarna i nämnderna inte är kvar. Stunden efter säger hon att socialförsäkringsnämnderna bara följer försäkringsöverdomstolens praxis. Dessa yttranden svär ju mot varandra. Det finns ingen reda i den diskussionen. Gullan Lindblad påstod att försäkringsöverdomstolen lägger in politiska bedömningar i sin behandling. Menar verkligen Gullan Lindblad vad hon säger eller var det tungan som slank? Jag är i stort sett överens med Margareta Andrén. Det är egentligen bara när det gäller reservation 3 som vi kan ha olika meningar. Jag tror inte att en förlängning av samordningstiden skulle lösa så många problem. En expert på detta område sade att med den nya praxis som utvecklats skulle det göra mycket litet för att förkorta ärendebehandlingen. Karin Israelssons inlägg har jag bemött. Karl-Erik Persson gör mig verkligen förvånad. Han föreslår att man skulle utlysa en tyst minut över arbetsskadeförsäkringen. Jag vet att vpk inte längre har så värst många väljare bland dem som är arbetare och som har haft stor nytta av denna försäkring. Men, Karl-Erik Persson, många av dem som har haft tungt arbete är lyckliga över att arbetsskadeförsäkringen finns. Det är en fin reform, som naturligtvis har varit och är besvärlig att behandla. Men oj så många som välsignar den. Det är många som fått lida utan att få arbetsskadeersättning, säger Karl-Erik Persson. Men enligt Karl-Erik Persson tycker de som har fått ersättning att det inte är någonting med den. Arbetsskadeförsäkringen är tydligen inget att ha. Man skall utlysa en tyst minut över den. Jag är mycket förvånad.

Herr talman! Ja, det kanske var en salva jag avlossade, Ralf Lindström. Men jag skulle kunna avlossa ännu starkare salvor. Men helst skulle jag vilja föra debatten med finansministern. För varje person med något som helst ekonomiskt sinne måste inse att arbetsskadeförsäkringen i sin nuvarande utformning är en ekonomisk skandal och ingenting annat. Jag tar inte tillbaka — Prot. 1987/88:31 ett ord av det. 25 november 1987 Att denna försäkring har överlevt sig själv är inte mina ord. Det är mina. = du dd kollegor, utredarna på försäkringskassan, som säger detta, och som ber mig: Snälla rara gör något åt detta vansinne. Att det görs slappa bedömningar är inte mina ord heller. De kommer från den expertpanel om arbetsskadebedömningen som för någon tid sedan ställde upp på Stockholmskassan. Den bestod av tjänstemän på kassorna, läkare, och personal från arbetarskyddsstyrelsen. Eftersom Ralf Lindström tycker att det är så betydelsefullt i arbetsmiljöhänseende kan jag återge vad läkaren Åsa Kihlbom vid arbetarskyddsstyrelsen sade: En annan effekt av försäkringsdomstolarnas minskade krav på bedömning av skadlig inverkan i arbetet är att arbetsskadelagen tappat sin betydelse för att skapa bättre arbetsmiljöer. Det är självklart, eftersom man godkänner varje skada och anser varje form av arbete som farlig. Från detta får man ingen utgångspunkt för att förbättra arbetsmiljöerna. Ralf Lindström tycker trots allt att försäkringen har gett en god kompensation. Det är väl en sanning med modifikation. Det handlar om 10 96 utöver den vanliga sjukförsäkringen, och väldigt många frågar sig varför man skall få mer ersättning om man skadar sig i jobbet eller på väg till eller från jobbet. Det gäller t.o.m., om man ramlar på trappan, att falla utåt och inte inåt, för då faller man utom tävlan, så att säga. Man menar helt enkelt att det borde vara samma ersättning. Det är klart att man kan fråga sig om inte det vore det mest radikala. Men vi moderater har tyckt, att eftersom detta är vår äldsta socialförsäkring vill vi lägga ett visst ansvar på arbetsgivarna. Kompensationen i dag är den största från arbetsmarknadsförsäkringen. Det är försäkringskassans bedömningar som utgör inträdesporten till bl.a. AMF-försäkringen. Det är därifrån man ofta får de stora pengarna. Jag tycker faktiskt att det vore mer renhårigt att låta avtalsförsäkringen klara hela detta område. Sedan vill jag fråga Ralf Lindström om han tycker att det är rimligt att vi fullständigt har gått ifrån den bedömning som socialministern på sin tid gjorde av den nya lagen. Han sade: ”Det kan inte accepteras att sjukdomar som drabbar den försäkrade, oavsett om vederbörande förvärvsarbetar eller ej, skall kunna godkännas som arbetsskada.” Det är precis det som görs i dag, eftersom man godkänner varje förslitningssjukdom som förvärras något. Man kan få livränta på en försämring av en degenerativ skada.

Herr talman! Jag skall bara göra en mycket kort kommentar till Ralf Lindströms anförande. Ralf Lindström säger att han inte tror att vår begäran om översyn av en eventuell förlängning av samordningstiden skulle innebära någon minskning av ärendebalanserna, utan kanske i stället en minskning av den enskildes ekonomiska ersättning. Vi menade att man bör pröva även denna utväg. Trots att regeringen har avsatt pengar, 15 miljoner för förra budgetåret och 30 miljoner för innevarande budgetår, har det inte hjälpt. Vi vet att kostnaderna samtidigt ökar och att avgiften till arbetsskadefonden inte räcker till. Som jag sade 129 förut påpekar riksrevisionsverket att det inte går att göra ytterligare rationaliseringar med nuvarande regler. Vi hoppas naturligtvis att den arbetsgrupp som nu finns skall kunna åstadkomma en del förbättringar, men vi tror ändå att det är viktigt att man ser över även samordningstiden. Som jag sade tidigare kommer detta inte heller att innebära någon särskild ekonomisk försämring för den enskilde. Skulle ersättningen minska med kanske en tia efter skatt tror jag att det är en minskning som den enskilde föredrar, i stället för att gå flera år i väntan på ett besked. När inte ens riksrevisionsverket ser någon lösning på problemet med de nuvarande reglerna tror jag inte heller att regeringen så lätt kan hitta någon. Riksförsäkringsverket säger i sin petita att den genomsnittliga väntetiden i dag är 10 månader, men beräknas 1990—1991 vara 33 månader. Vi tycker att det finns skäl att se över även en eventuell förlängning av samordningstiden.

Herr talman! Hur många medlemmar vi har på arbetsplatserna tycks Ralf Lindström veta bättre än jag. Men det är inte bara vpk-are som drabbas av arbetsskada. I teorin ger försäkringen skydd och hjälp åt alla som drabbas av skada eller sjukdom i sitt arbete, men verkligheten ser annorlunda ut. Den som drabbas av skada eller sjukdom får inte denna godkänd som arbetsskada. Till det kommer att lagen tillämpas olika från landsdel till landsdel, från försäkringskassa till försäkringskassa. Det som på en plats klassas som arbetsskada anses på en annan inte ha med yrkesverksamheten att göra. Jag hoppas att Ralf Lindström läste en artikelserie i våras i en kvällstidning, som jag tror står Ralf Lindström nära. Den handlade om arbetsskadorna och arbetsskadornas verkan. Det var en mycket bra artikel. Mycket av det som sades i den artikeln är samma kritik som jag har riktat mot arbetsskadeförsäkringen och den ärendebalans som finns. Det är inte bara vpk som framför denna kritik. LO skriver att man tycker att det börjar likna skandal när väntetiderna utsträcks till fem år innan arbetsskada är konstaterad och innan den skadade får ut något från försäkringen. Det finns fall — och det är inte enstaka fall — där processen har fått drivas vidare efter det att den skadade avlidit. Då har man fått ut ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det finns många områden där det är på det sättet. Jag håller möjligtvis med om att ifall arbetsmiljön skulle förbättras och bestämmelserna kring den skärpas, skulle man kanske komma till rätta med ärendebalansen och på det viset minska arbetsskaderisken.

Herr talman! Gullan Lindblad säger att hon skulle kunna avlossa fler sådana här salvor, och det är jag helt övertygad om. Det tycks vara den uppgift Gullan Lindblad har i kammaren. Sedan vill hon inte föra debatten med mig utan med finansministern. Jag kanske borde gå och sätta mig eftersom det är genant att debattera med mig. Gullan Lindblad säger att man godkänner varje skada, och Karl-Erik Persson menar att nästan ingenting godkänns som arbetsskada. Det är ganska typiskt — sanningen ligger väl någonstans mitt emellan. Gullan Lindblad säger att 10 96 utöver sjukförsäkringen inte är mycket att ha och att man egentligen kan vara utan det. 10 96 kan vara ganska mycket. Men, Gullan Lindblad, det finns mer. Ett av de viktigaste inslagen i arbetsskadeförsäkringen är livräntan, och det är mycket mer än 10 96. Gullan Lindblad frågar om det är rimligt att vi går ifrån dåvarande socialministerns intentioner, och det var väl Sven Aspling som var socialminister när detta skrevs. Jag är inte helt klar över vilka intentioner Sven Aspling hade, men det är försäkringsöverdomstolen som bestämmer praxis, och efter denna praxis bör socialförsäkringsnämnderna rätta sig. Vi skulle få en massa domar som alla gick emot socialförsäkringsnämnderna om de dömde på ett sätt och man visste att försäkringsöverdomstolen skulle döma på ett helt annat sätt. Man får väl vara någorlunda konsekvent i det man säger. Margareta Andrén har jag redan svarat. Karin Israelsson litar inte på den utredning som sitter och inte på att riksdagen skall göra någonting åt dem som har gamla arbetsskador. Jag kan inte lova någonting, men jag tycker att det är fel att ge upp så här. Karl-Erik Persson, det anmärkningsvärda var att vi behövde utlysa en tyst minut över arbetsskadeförsäkringen. Det fattade jag så att Karl-Erik Persson egentligen inte vill ha någon arbetsskadeförsäkring, och det förvånar mig verkligen.

Herr talman! Jag diskuterar mycket gärna med Ralf Lindström, men det vore roligt om vi kunde tala i sak. Tyvärr har Ralf Lindström mycket liten förståelse för ett ekonomiskt resonemang. Nog måste väl Ralf Lindström erkänna att försäkringen har urartat, när vi måste höja arbetsskadeavgifterna med kanske 3 90 inom de närmaste åren, när vi för närvarande ligger back med mellan 500 och 600 milj.kr. och när människor står i kö i upp till fem sex år för att över huvud taget få ett beslut. Det kanske sämsta av allt är att hela rehabiliteringsarbetet i dessa ärenden ligger nere. Nog är det en försäkring som tål att diskuteras. Jag håller nog med Karl-Erik Persson att man bör hålla en tyst minut över mycket kring denna försäkring. Vad lagen innehåller, Ralf Lindström, det kan jag utan och innan. Jag är nog den enda i denna kammare som praktiskt har handlagt arbetsskadeärenden. Därför vet jag också hur tokigt försäkringen har utvecklats. Man handlägger inte ärendena i enlighet med de intentioner som från början låg till grund för försäkringen. Först anklagar Ralf Lindström mig för att jag säger att det är försäkrings överdomstolen som bestämmer, men sedan säger han själv att det är försäkringsöverdomstolens beslut som bildar praxis i ärendena. Ja, det är ju så. Så länge vi hade läkarna kvar i socialförsäkringsnämnderna begrep de i alla fall att det fanns några ärenden man kunde säga nej till. Men ni såg ju till att läkarna kom bort. Facket drev på gunås, som vanligt, och då lade sig socialdemokraterna platt. Därmed blev utvecklingen sådan den nu blev. Att det görs politiska bedömningar i försäkringsöverdomstolen är heller inte mina ord. Det har jag saxat från expertpanelen vid Stockholmskassan. De anser att det är politiska bedömningar och att några medicinska bedömningar inte längre görs. Ralf Lindström! När man blir sjuk i vanliga fall och inte tänker på att anmäla det som arbetsskada, då får man bara sina 90 96, som enligt Ralf Lindströms bedömning är så litet. Men om man är klok nog att lämna in en arbetsskadeanmälan får man i 90 96 av fallen den hundraprocentiga ersättningen. Är detta en rättvis försäkring? Är det rimligt att försäkringsöverdomstolen ger arbetsskadeförsäkring i fall som detta? Jag har ett praktexempel från en domstolsdom som gällde en bagare som drabbats av karies, alltså tandröta. Han fick arbetsskadeersättning för att han vistades i en miljö med mjöloch sockerdamm. Det finns ännu värre exempel. En militär som hade en alkoholhalt av tre promille i blodet sköt sig på sitt tjänsterum. Han begick självmord med andra ord. Han fick arbetsskadeersättning därför att det icke kunde bevisas att det förelåg ”betydligt starkare skäl mot ett samband”. Dessa exempel talar väl för sig själva! När det gäller uttalandet att det för närvarande inte förekommer någon medicinsk bedömning vill jag citera ur Svensk Ortopedisk Förenings styrelseprotokoll av den 12 februari 1987: ”Behandlades begäran om sakkunniga till försäkringsrätterna. Föreningen har trots avsevärda försök ej funnit det möjligt att avge förslag på lämpliga och villiga sakkunniga och vill med anledning av detta framhålla, att med den nuvarande lagstiftningens utformning ter det sig allt mindre angeläget med medicinskt sakkunniga.” Detta är väl ord som talar för sig själva.

Herr talman! Jag har, Ralf Lindström, inte sagt att man inte får ut någon ersättning från arbetsskadeförsäkringen, men det är tyvärr många som inte får det och måste hålla på och processa. Det måste vi väl vara överens om? Jag har heller inte sagt att vi skall avskaffa försäkringen. Jag tycker att Ralf Lindström skall höra på vad jag säger och inte försöka göra en egen tolkning av vad jag har sagt. Då gör han samma misstag som en viss potentat gjorde när han läste Bibeln.

Herr talman! Jag lyssnar naturligtvis på vad Karl-Erik Persson säger i talarstolen och rättar mig efter det. Sedan till Gullan Lindblad: Det är verkligen häpnadsväckande att Gullan Lindblad står här i kammaren och tar fram exempel från — förmodar jag — försäkringsöverdomstolens domar. Hur känner sig de som vet vilka personer det gäller när de får höra sådant? Och Gullan Lindblad lämnar inga andra upplysningar kring fallen. Det är omöjligt att börja diskutera så kortfattat relaterade fall i kammaren. Det är fantastiskt att man kan ta fram sådana här saker. Gullan Lindblad anklagar försäkringsöverdomstolen för att döma felaktigt. Men hon har inte svarat på frågan om hon har den åsikten att försäkringsöverdomstolen gör politiska bedömningar när den fattar sina beslut. Menar Gullan Lindblad verkligen det? Det är ju en fantastisk anklagelse mot försäkringsöverdomstolen, framförd från riksdagens talarstol. Helt ofattbart! Sedan säger Gullan Lindblad att en del anmäler skada och andra inte. Det är ju så. En del kanske inte ens vill anmäla — det finns ganska många sådana, och det måste vi respektera. Men det löser man inte genom att privatisera det — det blir precis samma sak ändå. Arbetsskadeförsäkringen är bra. Jag erkänner att det för närvarande är bekymmer med den. Praxis har utvecklats på ett sätt som vi som lagstiftare för tio elva år sedan inte förutsåg. De problemen skall vi lösa, men vi skall inte göra det utan vidare — först skall vi titta närmare på vad orsakerna är, och sedan får vi se vad fortsättningen blir.
Herr talman! Jag trodde att Ralf Lindström, vilken som bekant är ordförande i en försäkringskassa, hade klart för sig att försäkringsöverdomstolens domar är offentliga handlingar. Mina exempel var hämtade ur verkligheten — det var ärendebedömningar citerade ur domarna. De är lika tokiga som det förefaller. Det finns inga ursäkter i de ärendena.

Herr talman! Många människor i vårt land behöver samhällets stöd för att klara sitt uppehälle. 6 20, eller 500 000 människor, är beroende av socialhjälp. Arbetslöshet, sjukdom, social utsatthet, drogmissbruk och rollen som ensamförsörjare leder till ökat socialbidragsberoende. Därtill kommer dyrtidens verkningar i form av höga matkostnader och hyror, som gör att människor ibland tvingas begära hjälp, trots att de har ett förvärvsarbete. Men ökningen av antalet socialbidragstagare ligger bland de arbetslösa. 60 96 av socialbidragstagarna är under 30 år. Låt mig nämna ett exempel från Bagarmossen i Stockholm. Där är var femte ung person socialbidragstagare. Antalet bidragstagare ökar markant bland unga människor som inte har arbete. Fortfarande är ändå gruppen ensamstående män utan barn den största enskilda gruppen av bidragstagare, och ensamstående mammor är kraftigt överrepresenterade bland bidragstagarna. I tider av arbetslöshet och då många människor har svårt för att klara sig ekonomiskt är det nödvändigt att staten tar ett större ansvar för att trygga människors existens. Långtidsarbetslösheten ökar. År 1980 utförsäkrades drygt 7 000 människor från arbetslöshetskassorna — år 1985 hade den siffran ökat till 22 000. Förtidspensioneringen ökar liksom antalet människor som tvingas begära socialhjälp. Socialtjänstlagen föreskriver att den enskilde skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå men överlåter åt kommunerna att avgöra vad som skall rymmas inom det begreppet. Socialbidragstagarna är också utlämnade till kommunernas bedömningar av vad som är ekonomiskt möjligt i respektive kommun. Det finns stora skillnader mellan kommunerna när det gäller kostnaderna för socialbidrag. En viktig orsak till detta är att olika normer för vem som är berättigad till socialbidrag tillämpas. Det är självklart att socialförsäkringar och pensioner skall vara lika över hela vårt land. Det borde råda samma likhet när det gäller normer för socialbidragen. Så är det inte i dag, även om det har skett en viss utjämning. Socialstyrelsen har analyserat kommunernas socialbidragsnormer för 1986. Totalt 105 av landets kommuner, eller 37 26, hade det året en socialbidragsnorm som låg under riksskatteverkets existensminimum. I inte mindre än 192 kommuner låg normen för ensamstående för lågt i förhållande till de behov som bidraget förutsätts täcka. Bara i 91 kommuner fanns en nivå som kunde sägas vara riktig i betydelsen att den enskilde kunde klara sina utgifter på bidraget. En familj som råkar bo i en kommun som tillämpar en låg procentsats = Prot. 1987/88:31 förlorar faktiskt tusentals kronor i förhållande till en familj som råkar boien 25 november 1987 kommun som har en annan syn på hur stort socialbidraget skall vara. Det är = Qodeap a fråga om skillnader på 1 000 kr. i månaden för en ensamstående vuxen och på 2500 kr. i månaden för en trebarnsfamilj. Detta är djupt orättvisa förhållanden. En och samma norm bör naturligtvis gälla beträffande storlek på socialbidragen, och regeringen bör utfärda bindande normer för socialbidragen i form av någon riksmininorm. Socialbidragens utformning hänger nära samman med frågan om det framtida socialförsäkringssystemet och frågan om införande av ett socialförsäkringstillägg — det som man kallar SOFT. Det finns många skäl att införa SOFT, bl.a. behovet av att minska de uppenbara orättvisor som är förenade med det nuvarande systemet. Med SOFT skulle man eliminera åtminstone vissa av dessa orättvisor. Förutom att ge bättre rättvisa åt socialbidragstagarna skulle det kunna medverka till en ekonomisk utjämning mellan kommunerna. Förmodligen skulle en sådan allmängiltig norm få större effekt i utjämningssyfte än de olika skatteutjämningsförslag som nu diskuteras, eftersom det också är så att de fattigaste kommunerna oftast har de största utgifterna för socialbidragen. Vpk kräver ett införande av en allmän socialförsäkring. En sådan allmän grundförsäkring skulle kunna ersätta folkpensioner, KBT, studiestöd. bostadsbidrag, socialbidrag, olika former av arbetslöshetsunderstöd och andra liknande transfereringar. Principen, menar vi, skall vara att en grundtrygghet garanteras alla människor och garanterar alla människor en levnadsnivå som i alla livets skeden kan anses vara skälig. Utskottet avstyrker vpk-motionen lika halvdant i år som tidigare år. Utskottet vill i och för sig ha mer av samordning i bidragssystemet och säger att syftet med detta arbete måste vara att genomföra en allmän socialförsäkring med enhetliga regler. Utskottet ser positivt på att införa SOFT och har, som det heter på s. 3 i betänkandet, framhållit — — — ”att utskottet gärna såg att en reform av detta slag kunde genomföras.” Man avstyrker motionen med hänvisning till ekonomin, men det har skett en liten, liten framflyttning av positionerna för SOFT. Man säger nämligen att regeringen fortlöpande skall pröva de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra SOFT. För att vara positiv kan sägas att man går med myrsteg mot ett införande av SOFT. Ett genomförande av SOFT kostar egentligen inte mer än vad socialbidragen redan i dag kostar. Förmodligen skulle SOFT bli billigare för landet som helhet. Den försöksverksamhet som bedrivits på flera ställen i landet har visat att de rutiner som behövs för att pröva rätten till SOFT bl.a. lett till att ansträngningarna att hjälpa SOFT-sökande till ett arbete intensifieras högst betydligt. Fler bidragsberoende kom i arbete än när socialbidraget betalades ut på vanligt sätt. Om SOFT ersatte socialbidragen skulle större rättvisa mellan kommunerna uppnås. Dessutom kunde socialtjänstens resurser användas på det sätt som var tänkt från början. Det skulle med andra ord vidtas fler förebyggande åtgärder. I förra årets avslagsyrkande hänvisade utskottet till den analysgrupp som 135 arbetade med socialbidragsfrågan. Nu är denna grupp klar med ett betänkande, och i det konstateras att det var arbetslösheten som till stor del orsakade det ökade bidragstagandet. Nu sägs det att arbetslösheten har gått ned. Men det har inte behovet av socialhjälp gjort. Det kommer även i fortsättningen att finnas ett stort behov av samhällets stöd i form av socialbidrag. Det finns således all anledning att både driva frågan om rättvisare socialbidrag och Utskottet kan inte den här gången avstyrka motionen med hänvisning till analysgruppen, utan i år lutar man sig mot en SCB-undersökning, som arbetar med olika ekonomiska frågor. Men hur många utredningar man än inväntar kommer behovet av ett socialförsäkringstillägg att kvarstå. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationerna i betänkandet.

Herr talman! I detta betänkande behandlas frågan om ett socialförsäkringstillägg och ett totalövergripande ekonomiskt och socialt grundtrygghetssystem. Till betänkandet har fogats två reservationer från vpk. I sitt anförande tar Inga Lantz upp en del frågor som inte direkt berörs i betänkandet. Vissa frågor hör hemma i arbetsmarknadspolitiken. Att de arbetsmarknadspolitiska frågorna även har betydelse när vi talar om behovet av socialbidrag skall jag kommentera senare i mitt anförande. I vpk:s första reservation ställs krav på en utredning om ett ekonomiskt och socialt grundtrygghetssystem. Frågan om ett grundtrygghetssystem behandlades här i kammaren för knappt ett år sedan. Då avslogs motionsyrkandet med hänvisning till att målsättningen om en allmän försäkring redan hade lagts fast av riksdagen våren 1983. Detta gjordes med utgångspunkt i bl.a. socialpolitiska samordningsutredningens betänkande och en proposition i samma ämne. Utskottet har även i år bedömt det överflödigt med ytterligare en utredning, då det inte framkommit något som motiverar ett ändrat ställningstagande i frågan. Den andra reservationen från vpk handlar om åtgärder som skall vidtas i avvaktan på en sådan utredning, nämligen införande av ett socialförsäkringstillägg. Anledningen till förslaget om ett socialförsäkringstillägg är väl belyst i utskottsbetänkandet, så även här i riksdagen. Så sent som i december 1986 behandlades motioner med samma inriktning. Därför kommer jag inte att beröra den delen i mitt anförande. Utskottet har vid flera tillfällen, då frågan varit uppe till behandling, understrukit sin positiva syn på förslaget om en reform av detta slag och ser gärna att den kunde genomföras. Men på grund av den ekonomiska situationen har utskottet inte kunnat förorda bifall till motionsyrkandena. Däremot är det utskottets uppfattning att man fortlöpande bör pröva de ekonomiska förutsättningarna för att kunna genomföra reformen. Samtidigt har man konstaterat att det behövs ett omfattande utredningsarbete på många områden innan ett sådant system kan genomföras. Regeringen tillsatte tidigare en arbetsgrupp som skulle analysera orsaker na till att antalet socialbidragstagare ökade så kraftigt. Likaså har statistiska — Prot. 1987/88:31 centralbyrån fått i uppdrag att genomföra en heltäckande fördelningspolitisk 25 november 1987 undersökning. Regeringen vill få en samlad och aktuell bild av levnadsvillko= = dd sp rens utveckling. Analysgruppen överlämnade sin slutrapport i mars 1987, och den konstaterade att socialbidragstagarnas allmänna levnadsvillkor fortfarande kännetecknades av bristande försörjningsformer beroende på arbetslöshet, sjukdom och social utsatthet av olika slag. Bidragstagarna hade lägre utbildning än folk i allmänhet och var ofta ogifta, unga och ensamboende. Analysen visade också att mer än var femte socialbidragstagare av psykosociala eller socialmedicinska skäl hade svårigheter att få arbete. Ännu 1986 var den största orsaken till att de arbetssökande inte fick arbete bristfällig förankring på arbetsmarknaden. Detta faktum innebär enligt utskottet att det krävs täta kontakter mellan socialtjänst och socialbidragstagare för att de senare skall kunna få hjälp i form av andra stödåtgärder än enbart ekonomiska. Genom att ge de arbetssökande stöd i olika former skapar man möjligheter för allt fler att på nytt komma ut i arbetslivet. Därmed minskas också beroendet av kontantstöd. Vi kan i dag se att denna inriktning av arbetsmarknadspolitiken ger resultat. Arbetslösheten har minskat kraftigt det senaste året — från 2,6 70 i fjol till 1,7 26 i oktober i år. En annan viktig utgångspunkt är det generella välfärdssystem som skall ge tillräcklig ekonomisk trygghet. Värdet av systemet framgår klart av socialbidragsgruppens rapport. Genom att undersöka orsakerna till problemen kan man genom riktade insatser snabbare komma till rätta med dem. Jag kan ge ett exempel på det. När analysgruppen redovisade att det behövdes bättre samarbetsformer mellan socialtjänst och arbetsförmedling gavs ett anslag på 2 milj.kr. till det ändamålet. De senaste åren har det skett förbättringar i fråga om storleken på socialbidragsnormen och hanteringen av ansökningarna. Utvecklingen närmar sig de mål som angavs i förslaget om socialförsäkringstillägget. Som också Inga Lantz påpekade finns dock skillnader mellan kommunernas socialbidragsnormer. Allt fler kommuner börjar tillämpa en s.k. bruttonorm. Inom ramen för regeringsuppdraget har SCB gett ut fyra rapporter i serien Levnadsförhållanden. Ytterligare rapporter beräknas utkomma vid årsskiftet och under första hälften av nästa år, och de handlar om arbetsinkomster och förmögenhet.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

Herr talman! Jag tycker att det framgår klart av utskottets betänkande varför vi inte har svarat på motionsyrkandet. Vi avvaktar de rapporter som skall komma i slutet av året och början av nästa år.

Herr talman! Jag är ledsen om jag frestar kammarens tålamod, men jag måste fråga Ingegerd Anderlund om det inte är så, att de här pengarna ändå betalas ut i samhället. Det görs över olika konton, men det är ju samma pengar. Egentligen kostar det alltså inte mer, det bara tas över ett annat konto.

Herr talman! Den handfull ledamöter som just nu är tillstädes består till överväldigande del av eminenta experter på tandvårdsförsäkringen. Alla är också väl förtrogna med de politiska motsättningar som under snart 15 år har vädrats i kammardebatterna minst en gång om året i frågor kring tandvårdsförsäkringen. Jag tänker därför inte spilla många ord på de delar av socialförsäkringsutskottets betänkande 5 som har varit våra ständiga följeslagare under flera år. Det är ingen hemlighet för någon att vi moderater tycker illa om etableringsbegränsningen för privattandläkare och tycker att detta inte bara meningslösa utan direkt skadliga system snabbast möjligt bör avvecklas. Det är inte heller någon som förvånas över att vi tycker att barn och ungdomar under 20 år bör kunna få del av tandvårdsförsäkringens välsignelser även om de väljer att gå till en privat tandläkare och inte till folktandvården. Att det kan få finnas valmöjligheter och konkurrens även i specialisttandvården är för oss likaså en självklarhet, och därför tycker vi inte att specialisttandvård skall vara ett monopol för folktandvården. På dessa punkter, herr talman, nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4. Däremot vill jag gärna ägna några minuter åt reservation 5, i vilken utskottets moderater tillsammans med företrädare för centern och folkpartiet har enats om ett förslag i en moderat motion som innebär att man åtminstone skall undersöka möjligheterna att i grunden göra om hela tandvårdsförsäkringen och försöka få den bättre och mer tidsenlig. Det förslaget från moderat håll kan ses som en del i en kritik som vi för varje år måste rikta mot socialförsäkringssystemet på allt fler punkter. Det är inte en kritik som syftar till att försämra förmånerna eller än mindre att bryta ned trygghetssystemet. Det syftar till att förbättra och göra försäkringarna tidsenliga där tiden har löpt förbi dem. I det arbetet stöter vi ständigt på en benhård socialdemokratisk konservatism, som tycks sätta troheten mot själva systemen, mot de tekniska lösningarna, före själva viljan att hjälpa dem som skulle få hjälp av våra trygghetsförsäkringar. Tandvårdsförsäkringen fungerar inte i dag, i varje fall inte som den var tänkt. Det finns en intressant liten upplysning i Margé6 Ingvardssons reservation, nr 3. I denna reservation påpekar hon att en hel avtagbar protes, på vanlig svenska en omgång löständer, i dag kostar patienten 1 700 kr. 1973, året innan tandvårdsförsäkringen trädde i kraft, kostade en sådan protes 400 å 500 kr. Då fick patienten betala hela summan. Jag har inte några exakta uppgifter i huvudet om penningvärdets förändringar mellan 1973 och 1987. Men jag är nästan säker på att 1 700 kr. i dag är lika mycket pengar för en pensionär som 400 å 500 kr. var 1973. Det är med andra ord lika dyrt att få en tandprotes i dag som det var innan vi fick tandvårdsförsäkringen. Dess värre gäller detta också många andra behandlingar inom tandvården. Det har blivit lika dyrt att betala egenavgiften i dag som det var att betala hela kostnaden före tandvårdsförsäkringens införande. Det beror bl.a. på att försäkringen har försvagats. Vi har 40 96 kompensation i stället för 50 90 som det var från början. Denna lägre kompensation infördes av den borgerliga regeringen av statsfinansiella skäl för ett antal år sedan. Den socialdemokratiska regeringen, som vi årligen hör predika att Sveriges ekonomi nu är på rätt väg och t.o.m. riktigt stark, har i varje fall ännu inte funnit anledning att föreslå att denna kompensationsnivå skall höjas igen. Det är ett skäl. Ett annat skäl är en faktisk fördyring av tandvården. Den beror bl.a. på att tandvårdsförsäkringen i och för sig är kostnadsstyrande. Den driver genom sin konstruktion upp kostnaderna. Men den beror också på att vi i många stycken har fått en bättre tandvård, en tandvård på högre nivå, om man så vill. Den där avtagbara protesen — löständerna — är inte så vanlig i dag som den var före 1974 och ännu mer längre tillbaka. Det är fler människor som i dag får fasta proteser. Jag är mycket glad för att denna möjlighet finns. Jag har själv haft glädjen att kunna utnyttja den förmånen. Och visst har det på det sättet blivit bättre. Men ett faktum är att god tandvård i dag kostar patienten ungefär lika mycket, eller nästan lika mycket, som den kostade innan vi hade någon tandvårdsförsäkring. Målsättningen att göra god tandvård tillgänglig för alla är alltså inte längre uppfylld. Kan man då göra något åt det? Att göra något åt det enbart genom att höja kompensationsnivåerna tror vi inte på. Det skulle kosta väldigt mycket pengar, inte minst därför att de faktiska kostnaderna också har stigit. Jag vet inte hur mycket det skulle kosta, men att det handlar om miljardbelopp vet jag. Jag tror inte att dessa pengar finns i dag. Då har vi aktualiserat tanken på att man kanske skulle kunna göra som i många andra länder, eller i varje fall i en del andra länder, nämligen att inordna tandvårdsförsäkringen i sjukförsäkringen och ge tandvård på samma villkor som vi ger sjukvård. Man skulle betala en enhetsavgift vid entrén till tandläkarmottagningen på samma sätt som vi i dag gör när vi kommer in på en läkarmottagning eller på en vårdcentral, dvs. en enhetsavgift vid varje besök. Om man leker med tanken att ha samma avgift som vi i dag har inom läkarvården är det uppenbart för de flesta att det skulle bli väldigt mycket billigare än i dag. En vanlig årlig översyn med ett par hål att laga skulle kanske kosta 100-150 eller kanske noga räknat 165 kr. för tre besök. Ett stort arbete, som i dag kan kosta 2 000, 3 000 eller 4 000 kr., skulle om det går att klara på tio gånger kanske komma att kosta 550 kr., dvs. en helt annan kostnadsnivå för patienten. Men kostar inte detta lika mycket pengar som en höjning av kompensationsnivåerna? Jo naturligtvis, om det skall ge lika mycket. Om vi inordnar tandvårdsförsäkringen i sjukförsäkringen och låter samma regler gälla över hela fältet får vi naturligtvis jämna ut kostnaderna, i den mån vi inte kan tillföra några friska pengar, och det vet ingen om vi kan förrän den dagen är inne då vi kan fatta beslut. Vi kanske kan lägga dit något, men om vi inte kan det får vi utjämna över hela fältet. Det betyder helt enkelt att läkarbesöket, besöket hos sjukgymnasten och inköpet på apoteket måste bli några tior dyrare än de är i dag. Men besöket hos tandläkaren kan bli hundralappar billigare. Det är ju faktiskt samma människor, dvs. vi alla, som går till doktorn, till sjukgymnasten, till apoteket och till tandläkaren. I sämsta fall bör det för den enskilde gå jämnt ut. För den som har det särskilt illa ställt med sina tänder bör det bli en mycket god affär. Ingen kan säga om detta är den alldeles rätta vägen, ännu mindre om det är den enda vägen, att förbättra tandvårdsförsäkringen. Men jag är övertygad om att försöket vore värt att göra. Förslaget vore värt att utreda, och det är det som vi i dag föreslår. Något bör i varje fall göras om vi i fortsättningen skall kunna hävda att vi har en tandvårdsförsäkring som skall leva upp till målet att göra god tandvård tillgänglig för alla oavsett ekonomisk ställning. Herr talman! Jag yrkar bifall också till reservation 5.

Herr talman! Det är många gånger som dessa frågor vi nu skall ta upp till debatt har diskuterats i utskottets arbete, i kammarens plena, i debatter ute på olika platser i landet. Frågorna har också vid flera tillfällen förts fram från Tyvärr har inte majoriteten, bestående av socialdemokrater och vpk, inom utskottet och riksdagen velat lyssna till hur en stor grupp yrkesmänniskor anser att tandläkarnas verksamhet borde utformas. Allt beror på en rädsla inom det socialistiska blocket för människors frihet att tänka själv och önskan att få välja själv hur man vill fungera som tandläkare eller tandsköterska, men också på en tro att bara staten och landstingen kan sköta tandläkarens roll. Herr talman! Folkpartiet anser att det är väsentligt att den enskilda medborgaren själv kan välja vilken tandläkare han eller hon vill gå till. Det måste finnas ett fritt val mellan privatpraktiserande tandläkare och folktandvården. Om det råder konkurrens mellan olika tandläkare och mellan tandvård som bedrivs av olika huvudmän, säkerställs att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Folkpartiet anser därför att det skall finnas en fri etableringsrätt för tandläkare. Det skall vara möjligt för varje tandläkare att ansluta sig till tandvårdsförsäkringen oavsett var han eller hon bor. Efterfrågan på tandläkare kan i dag tillgodoses i stora delar av landet. I stället för brist på tandläkare har vi i dag ett tandläkaröverskott där tandläkarna har svårt att få arbete. Landstingen kan inte anställa alla nyutexaminerade tandläkare, och etableringskontrollen försvårar för nya tandläkare att öppna egen praktik. När etableringskontrollen infördes för ungefär 13 år sedan var situationen helt annorlunda. Det rådde en stor brist på tandläkare. Regeringens argumentation för att behålla etableringskontrollen har också förändrats i takt med att tandläkarbristen har minskat. Det ter sig knappast särskilt trovärdigt att vara för etableringskontroll av tandläkare när det finns ett tandläkaröverskott, om syftet med etableringskontrollen är att erbjuda människor en så bra tandvård som möjligt. Det är folkpartiets uppfattning att det är bättre att låta människors efterfrågan på tandvård styra etableringen än att etablering avgörs i administrativ ordning. Regeringen hävdar att syftet med etableringskontrollen är att säkerställa att alla människor ges tillgång till en god tandvård. Vi tror att det syftet bättre tillgodoses om etableringskontrollen avskaffas. Men vi är överens om målet om en god tandvård till alla. Vi vill också framhålla att det i sig inte är något fel på det kvalitativa arbete som utförs av folktandvården. Men den totala valfriheten saknas. Det finns knappast några samhällsekonomiska skäl för att begränsa anslutningen till tandvårdsförsäkringen. Det är knappast troligt att tandläkarei stora skaror skulle etablera sig på orter där behovet redan är tillgodosett. Det krävs stora investeringar för att starta en tandläkarpraktik, och en tandläkarpraktik måste givetvis ha en tillräcklig beläggning för att gå ihop. Allt talar snarare för att en fri etableringsrätt skulle leda till att utbudet av tandvård bättre skulle motsvara efterfrågan på tandvård än vad som i dag är fallet. Regeringen tycks tro att en fri etableringsrätt skulle medföra att en mängd onödig tandvård skulle utföras av tandläkarna, som i brist på patienter skulle börja göra onödiga tandvårdsinsatser. Det tror inte vi. En fri etableringsrätt skulle medföra en hälsosam konkurrens mellan 25 november 1987 folktandvården och privata tandläkare och också givetvis mellan olika privata tandläkare. Det finns all anledning att anta att detta också leder fram till att den samhällsekonomiska kostnaden minimeras. Ett annat ämne som också är av mycket stort värde att diskutera är om den nuvarande tandvårdsförsäkringen i sin nuvarande utformning motsvarar de syften som avsågs då den infördes 1974. Avsikten var att göra god tandvård ekonomiskt överkomlig för alla. Tyvärr har det ekonomiska läget förändrats betydligt under denna tid. På det hela taget kan konstateras att tandvårdsförsäkringen nu knappast täcker större del av patientens vårdkostnad än som motsvarar den reella fördyringen under de år tandvårdsförsäkringen existerat. I den mån god tandvård låg utom ekonomiskt räckhåll för många vid början av 1970-talet gäller detsamma i lika stor utsträckning i dag, detta även med hänsyn tagen till penningvärdets förändring. Denna för patienterna negativa utveckling beror dels på att tandvårdens reella kostnader stigit snabbare än den allmänna prisoch lönenivån, dels på att kompensationsnivån inom tandvårdsförsäkringen sänkts i flera etapper, såväl generellt som punktvis. Fördyringen för både patienter och försäkring skulle ha varit värre, om inte privattandläkarna genom ständigt eftersläpande taxor tvingats subventionera vuxentandvården med en år för år krympande ersättning för sitt arbete. Folktandvårdens vuxentandvård subventioneras i än högre grad med ständigt större tillskott av skattemedel. Att återställa tandvårdsförsäkringen till ungefär ursprunglig kompensationsnivå och samtidigt genomföra en nödvändig kraftig höjning av tandvårdstaxan skulle innebära en mycket betydande utgiftsökning för försäkringen. En sådan utgiftsökning är för närvarande inte möjlig. Å andra sidan kan utvecklingen inte få fortsätta som hittills. Att inordna tandvårdsförsäkringen i sjukvårdsförsäkringen är en idé som har många förespråkare, inte minst inom tandläkarkåren. Patienten skulle då betala samma enhetsavgift vid varje tandläkarbesök som gäller inom sjukvården. Något måste göras åt denna situation som vi hamnat i vad det gäller kostnaderna i samband med tandvårdsförsäkringen. Därför begär vi i vår gemensamma reservation från moderaterna, centern och folkpartiet att regeringen snarast tar initiativ till en utredning om reformering av tandvårdsförsäkringen och därvid prövar olika förslag, som har framförts i motioner av dessa olika partier. Herr talman! Det är också viktigt att det finns valmöjligheter och konkurrens även inom specialisttandvården. De begränsningar som gäller för specialisttandläkares möjligheter att ansluta sig till tandvårdsförsäkringen bör därför avskaffas. Det sägs i tandvårdslagen att folktandvården skall svara för tandvården för barn och ungdomar. Detta innebär att patienter under 20 år själva får betala hela behandlingskostnaden om de väljer tandläkare utanför folktandvården. Valfriheten för denna grupp patienter är således starkt beskuren. Med nuvarande regler saknas dessutom möjligheter för privattandläkare att erbjuda familjetandvård, vilket är beklagligt ur många synpunkter. Mot bakgrund härav måste en förändring av nuvarande regler för barn och ungdomstandvård komma till stånd. Detta bör göras genom att utvidga — Prot. 1987/88:31 den allmänna tandvårdsförsäkringen till att omfatta även barn och ung 25 november 1987 domar. RARE SE Även när det gäller tandvård vid sjukhus och andra institutioner bör samverkan kunna ske med privatpraktiserande tandläkare. Det finns således inte någon anledning att förorda att vården skall ges av folktandvårdens personal. Herr talman! Med hänvisning till vad jag i mitt anförande sagt vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1, 2, 4 och 5.

Herr talman! De motiv som anges för en fortsatt etableringskontroll för tandläkare är att anpassa tandvårdsresurserna till behov och samhällsekonomiskt utrymme samt att uppnå en utjämning av tillgången till tandläkare mellan olika områden. Detta var högst aktuellt 1973, då den tandvårdsreform som genomfördes innebar att antalet tandläkare inte skulle tillgodose behovet av tandvård över hela landet. Meningen var att dessa begränsningar skulle gälla fram till utgången av år 1975, men giltighetstiden för reglerna har förlängts år efter år, och de kommer tydligen fortfarande att finnas kvar. När dessa regler kom till rådde en verklig brist på tandläkare, främst i glesbygd och utanför storstadsområdena. Det var då högst befogat att genom dessa regler styra tandläkare till dessa orter. Delvis lyckades detta. Den situation som i dag råder när det gäller tillgång på tandläkare kan på intet sätt liknas vid den som rådde 1973. Nu finns det många sökande till vakanta tjänster, var helst i landet vakanser uppstår. Det har även medfört att behovet av etableringskontroll nu inte är speciellt påtagligt. I verkligheten saknas det över huvud taget godtagbara skäl för att återigen förlänga avtalet. Det överskott av tandläkare som funnits de senaste åren har medfört att tillgången nu täcker efterfrågan. Detta är det starka skälet för att vi från oppositionens sida kräver att etableringsbegränsningen skall upphävas. Tandhälsan hos det svenska folket har verkligen också förbättrats under dessa år, och det medför att tandvården numera inriktar sig på annat arbete än stora arbetsinsatser för att laga kariesangrepp. Genom förebyggande insatser och en kostnadsfri barnoch ungdomstandvård har vi lyckats ge alla som har behov en god tandvård. Fortfarande finns det dock många medelålders och äldre som har stora behov av omfattande tandvårdsarbeten. Det som förhindrar att dessa arbeten utförs är ofta den stora kostnad de tandvårdsarbetena åsamkar den enskilde. Tandvårdsförsäkringen har inte lyckats bibehålla den kompensationsnivå som den hade i inledningsskedet. Det medför att många i dag inte kan få den tandvård de så väl skulle behöva. För de privatpraktiserande tandläkarna har kostnadsutvecklingen också inneburit att deras inkomster av arbetet har minskat. Konstruktionen av deras tandvårdstaxa har det alltid varit en strid omkring i de förhandlingar som har förts. Över huvud taget finns det många svagheter i nuvarande försäkringssy 145 stem som borde utredas och leda till en reformerad tandvårdsförsäkring. I de motioner som tar upp dessa frågor finns det förslag på konstruktioner som borde prövas, så att man kan komma till rätta med nuvarande inte acceptabla förhållanden. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1 och 5 i socialförsäkringsutskottets betänkande.

Herr talman! Frågan om kostnadsfria tandproteser och yrkandet från oss i vpk om att sådana proteser skall jämställas med övriga proteser är inget nytt, som utskottet också konstaterar i sitt betänkande. Utskottet skriver däremot, med början längst ned på s. 6: ”Dessutom bedömdes att en sådan förändring skulle kunna medföra stora gränsdragningsproblem beträffande såväl vilka slag av proteser som vilka grupper av försäkrade som skulle omfattas av förändringen.” Men det kan ju inte vara något stort problem, som man skriver. Det förvånar mig att man skriver på detta sätt i fråga om kostnadsskäl. Mig veterligt vet man inte vad det skulle kosta, eftersom det inte har gjorts någon utredning om kostnaderna. Utskottet gör bara ett antagande att det skulle kosta mycket pengar. Om utskottet verkligen hade varit intresserat av vad det skulle kosta, skulle utskottet ha gått med på vpk:s krav på att utreda frågan om kostnadsfria tandproteser. Då hade vi fått ett underlag och sluppit anta vad saker och ting kostar. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 3 i detta betänkande.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Under den tid som vi har stått här i kammaren och talat om för varandra vilka olika ideologiska utgångspunkter för tandvårdspolitiken vi har, har svenska folkets tandhälsa förbättrats mycket kraftigt. Men det märkliga är att samma ståndpunkter som framfördes när tandvårdsförsäkringen beslutades år 1973 fortfarande återkommer i de borgerliga partiernas motioner och reservationer — trots att verkligheten borde tala sitt tydliga språk. Tandvårdsreformen har på det stora hela lyckats mycket bra, förmodligen därför att man inte tog hänsyn till de invändningar som de borgerliga partierna hade 1973, nämligen kring barntandvården och etableringsreglerna. Det är märkligt att inte ens verkligheten kan påverka de borgerliga partiernas argument. Men fortfarande är inte målet — en god tandvård på lika villkor för hela befolkningen — helt uppfyllt. Och vårt primära syfte måste vara att se till att det målet uppfylls. I år har konkret bl.a. följande hänt. Den tandvårdstaxa som nu gäller ersätter bättre än tidigare kostnader för förebyggande tandvård. Dessutom har garantitider införts för behandling med fast och avtagbar protes. Patienten skall inte behöva betala någonting om en avtagbar protes behöver göras om inom ett år. Garantitiden för fast protes är två år. Något som också är mycket aktuellt och bör nämnas i den här diskussionen är att socialstyrelsen har avlämnat en rapport om riskerna med kvicksilver i amalgam. Den är nu ute på remiss till den 1 december. I utredningen säger man att amalgam är olämpligt och att användningen successivt bör avvecklas. Det är också helt klart att den patient som konstaterat lider av att ha amalgamfyllningar skall få amalgamet kostnadsfritt utbytt. Problemen i de enskilda fallen gäller naturligtvis att fastställa när en persons besvär beror på kvicksilverförgiftning genom amalgam och när orsakerna är andra. Men nu är nya metoder för att säkerställa diagnosen på väg. Så till reservationerna. I reservation 1 av samtliga borgerliga partier krävs att etableringsbegränsningen för tandläkare tas bort. Det råder i dag stort tandläkaröverskott, säger man. Men arbetslösheten bland tandläkare är i dag minimal. I de få fall arbetslöshet förekommer beror det på sociala skäl: man vill inte flytta dit där det finns jobb. Inte ens Tandläkarförbundet självt talar i dag om arbetslöshet. Jag antar då att Kenth Skårviks anförande baserar sig på gamla uppgifter. Det är människors efterfrågan som skall styra, säger man. Men efterfrågan på tandvård är inte konstant, utan efterfrågan ökar med tillgången. Det finns det t.o.m. mycket statistik kring. Tandläkartätheten är nästan dubbelt så stor i Göteborg och Malmö som i Norrlandslänen. Samtidigt har i t.ex. Malmö och Västerbotten samma andel av befolkningen blivit behandlad. Skillnaden består bl.a. i att varje patient går ungefär en timme längre hos tandläkaren i storstadsområdena. Dessutom bedrivs tandvården i stor utsträckning i folktandvårdens regi i Norrlandslänen och hos privattandläkarna i storstäderna. Vad säger oss detta? Jo, ju fler tandläkare det finns på en ort, desto längre sitter varje patient i tandläkarstolen, till en högre kostnad för både patient och försäkring. Men det säger också något mer, som är allvarligare, nämligen att tillgången på tandläkare bara säger en del om hur effektivt man når ut till de grupper som inte självmant går till tandläkaren. Färsk statistik säger i stället att man i Norrlandslänen — med hög andel folktandvård och nästan hälften så många tandläkare som i storstäderna — behandlar lika stor andel av befolkningen som i Göteborg och Malmö. Det borde vara genant för de borgerliga partierna att se exemplen Göteborg, Malmö och Stockholm, där man med sin höga tandläkartäthet och höga privattandläkarandel ligger under genomsnittet när det gäller antal behandlade av samtliga försäkrade. Om vi inte hade haft etableringsreglerna hade situationen för glesbygdslänen varit betydligt sämre än den är i dag — det är jag fullständigt övertygad om. Med det sug till Stockholmsregionen som vi upplever är jag lika fullständigt övertygad om att om vi släppte etableringen fri, skulle fler tandläkare söka sig hit och också kunna försörja sig. Det visar ju all tillgänglig statistik. De som går till tandläkaren ökar uppenbarligen sin efterfrågan — detta utan att det finns några som helst belägg för att tandhälsan blir bättre. Detta betyder sammanfattningsvis att om vi släppte etableringsreglerna i dag, med det sug mot storstäderna som vi upplever, skulle tandläkarsituationen för vissa delar av landet försämras, samtidigt som kostnaderna skulle öka, eftersom efterfrågan ökar med tillgången. Det betyder att samhället skulle betala mer för att storstadsborna skulle få tillgång till ännu fler tandläkare — utan att de grupper som behöver tandvård och i dag av olika orsaker inte får det skulle bli hjälpta. Karin Israelsson sade att det av regionalpolitiska skäl var aktuellt med en sådan här begränsning 1973. Men redan då röstade centern nej till begränsningar. Kenth Skårvik sade i sitt anförande att folktandvården tillförs ett allt större tillskott av skattemedel. Där är återigen, Kenth Skårvik, statistiken annorlunda än verkligheten. Sedan 1981 har man minskat andelen skattetillskott till folktandvården. I reservation 2 säger folkpartiet och moderaterna att tandvårdsförsäkringen bör omfatta även barn under 20 år. Jag tycker det är märkligt att man återkommer med detta krav, när man så tydligt kan avläsa att tandhälsan på ett dramatiskt sätt har ökat hos barnoch ungdomsgrupperna. Varför skall man ändra på en reform som så tydligt har haft god effekt? Vi kan också klart se att om vi skulle ändra reformen nu, skulle det bli dyrare för tandvårdsförsäkringen, eftersom landstingens kostnader inte nämnvärt skulle minska. Dessutom skulle det samlade grepp som landstingen i dag har minska, det samlade grepp som är anledningen till den lyckosamma utvecklingen. I reservation 3 yrkar vpk på kostnadsfria tandproteser. Det avstyrker utskottet med hänvisning till bl.a. ekonomiska skäl. Dessutom avstyrker utskottet förslaget därför att det för den enskilde individen kan vara ett lika stort ekonomiskt problem att få en fast protes. Om något borde göras, så är det att förbättra ersättningsnivåerna i tandvårdsförsäkringen. Men det har vi i dag inte ekonomiskt utrymme för. I reservation 4 anför moderaterna och folkpartiet att begränsningarna för specialisttandläkarnas möjligheter att ansluta sig till försäkringen bör upphöra. Förra året reserverade sig även centern på den punkten, men det gör man alltså inte i år. Orsaken till att utskottsmajoriteten avstyrker detta förslag är att specialisttandläkarna har en viktig uppgift att vara konsulter åt och utbilda tandläkarna inom allmäntandvården. Jag yrkar avslag på den reservationen. Så till reservation 5, som i år är gemensam för de borgerliga partierna. Det finns en anledning till att man skall se över tandvårdsförsäkringen, säger Nils Carlshamre, och anför som ett skäl att tandvårdsreformen i dag är urgröpt, eftersom det nu är nästan lika dyrt att gå till tandläkaren som 1973. Det är sant att ersättningen direkt försämrades under den borgerliga regeringstiden och att den i dag inte täcker lika mycket som då den infördes. Men om vi tittar på hur stor andel av befolkningen som nu får sina tänder skötta under ett år, så visar inte utvecklingen att vi på något sätt skulle befinna oss på 1974 års nivå då det gäller tandvård. 1975 behandlades mindre än hälften av befolkningen under ett år. Tio år senare behandlades över 63 96 av befolkningen. Det visar att man åtminstone har nått fler och större grupper, även om försäkringen ekonomiskt har urholkats. Jag tycker att detta är en rätt intressant reservation. Jag har tänkt mycket på förslagen. Vid första påseendet ser de ju bra ut. Men man skall också veta att det pågår ett arbete med att se över tandvårdstaxan, att riksförsäkrings verket har fått i uppdrag att arbeta på en ny konstruktion, att man nu har — Prot. 1987/88:31 överlämnat sitt förslag till regeringskansliet för beredning. Jag tycker att den 25 november 1987 översynen är mycket mer ärlig än de förslag som lämnas i den borgerliga moa oo reservationen. Man kan nämligen inte trolla hur mycket som helst med samma summa pengar. Man kan göra förbättringar inom ramen för systemet, och det är det som regeringen nu tittar på. Men om vi dramatiskt skall förbättra tandvårdsförsäkringen och göra det billigare för patienterna, då är det en sak som behövs, och det är pengar. Om man inte erkänner det, har jag svårt att ta det här förslaget på allvar. I den borgerliga reservationen anför man två skäl till att taxan behöver ändras, dels därför att tandläkarna behöver högre löner, dels därför att det börjar bli för dyrt för patienterna att gå till tandläkaren. Men hur skall man klara av detta utan nya pengar? Jag kan inte heller påstå att jag har något större förtroende för de borgerliga partierna när det gäller att skaffa fram nya pengar till det allmännas utgifter. Då återstår det argument i reservationen som Nils Carlshamre pratade om. Eftersom det är samma människor som anlitar läkare, tandläkare och apotek bör kostnaderna för den enskilde patienten i sämsta fall gå jämt upp, säger man. Först tyckte jag att det lät klokt. Men sedan slog det mig hur cyniskt det här resonemanget är. Vad säger man? Jo, att det är de sjuka som skall betala mer för sin sjukvård för att andra skall få det billigare när de går till tandläkaren. Så är det. Det är nämligen inte alls säkert att det är samma grupper som ofta behöver sjukvård och som också går till tandläkaren. Mycket talar för att det är tvärtom. Det är socialgrupp 3 som är sjukast, av olika skäl. Men det är också socialgrupp 3 som av tradition har svårast att komma iväg till tandläkaren. Enligt det här förslaget skall alltså alla som ofta är sjuka, alla med kroniska sjukdomar och handikapp betala mer för sin sjukvård. Men de som är friska och starka och sällan har utgifter för sjukvård skall få en billigare tandvård. Jag tycker att det är cyniskt. Varför skall bara de som är sjuka betala för en förbättrad tandvårdsförsäkring? Varför skall inte alla som är friska och starka göra det också? Från majoritetens sida återkommer vi gärna och diskuterar en förbättrad tandvårdsförsäkring utifrån patienternas behov den dag då vi kan tillföra systemet nya pengar. Men innan dess får vi nog nöja oss med att operera inom systemets ram, som man nu försöker göra på regeringskansliet. Med detta yrkar jag återigen bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Margareta Persson var inte med i riksdagen 1973, då vi beslöt om tandvårdsförsäkringen. Att läsa riksdagsprotokoll är inte det roligaste man kan finna på, så vi skall ha överseende med Margareta Persson för att hon inte riktigt vet hur argumentationen gick den gången. Jag håller med om att vi hade samma synpunkter då som nu när det gäller etableringsbegränsning, barntandvård och specialisttandvård. I övrigt föreslog moderaterna den gången en kompensationsnivå på 75 90 från första kronan, inte 50 26 som socialdemokraterna vågade sträcka sig till. Vi var 149 beredda att finansiera det med den ytterligare höjning av arbetsgivaravgiften på 0,3 20 som behövdes för att betala den förbättringen. Vi voterade för det, men vi fick inte igenom det. Det förslag som nu framförs om en grundlig översyn är inriktat på att åtminstone se efter om det går att inordna tandvårdsförsäkringen i sjukförsäkringen. Det förslaget är däremot nytt. Det framfördes varken av oss eller av någon annan 1973. Det är Margareta Persson som till punkt och pricka håller fast vid vad som ansågs vara sanning 1973 och som egentligen inte vill ändra på någonting. Det är det vi tycker är så tröstlöst, att man inte kan inse att även försäkringssystem blir otidsenliga. Tiden går förbi, förhållandena förändras och man måste vara beredd att i vissa fall även grundligt se över systemen. Det kanske kan tyckas cyniskt, om man säger att det är de sjuka som skall betala för de friskas tandvård. Men vem har sagt det? Det är nog faktiskt ändå så, sett över en hel livstid, att det är samma människor som har ärende både till tandläkaren och till doktorn och även till apoteket. Vad det handlar om är den öppna sjukvården, inte den tunga lasarettssjukvården. Det är taxorna i den öppna sjukvården som man möjligen kan jämna ut mot tandvårdsförsäkringen. Det är faktiskt i stort sett samma människor det gäller. Sedan kan man gå vidare och säga att det t.ex. är barnfamiljerna, familjer med många barn, som råkar särskilt illa ut. De har ofta krassliga ungar, som behöver gå till doktorn. Jag kan mycket väl tycka att det kanske är lika rimligt med fri barnsjukvård som med fri barntandvård. Det hör till det som vi kan undersöka — det kanske är riktigt. Vad man får undersöka är på vilket sätt man kan göra en sådan utjämning. Jag sade i mitt första anförande att vi också naturligtvis gärna ser att det går att tillföra försäkringen litet friska pengar. Då kan man minska överföringen från en sorts vård till en annan sorts vård. Men därom vet vi faktiskt inte någonting i dag. Det kan inte vara gjort i en handvändning att göra en sådan här ny tandvårdsutredning. Sedan får vi väl se. Jag skall gärna vara med för min del, om jag nu fortfarande finns kvar i huset och har någonting att säga till om, på att försöka få fram litet friska pengar till detta angelägna ärende. Margareta Persson sade att det här förslaget såg ganska bra ut vid första påseendet. Jag har tittat på det flera gånger, och det ser fortfarande bra ut. Jag inbjuder Margareta Persson att göra detsamma.
Herr talman! Jag var inte heller med i riksdagen 1973, och därför skall jag inte ge mig in och diskutera vad som då skedde. Jag vill i stället försöka se den situation som vi har i dag inom tandvårdsförsäkringen. Jag trodde att det var den vi skulle diskutera här. Margareta Persson ansåg att det är hopplöst att diskutera tandvårdsförsäkringen med oss borgerliga, eftersom vi bara återkommer och återkommer med uppgifter. Men vi gör det för att vi är övertygade om att det är riktigt. Lika hopplöst tycker vi faktiskt att det är att diskutera med socialdemokra terna i denna fråga. Ni är så otroligt låsta i det kollektiva tänkandet i alla — Prot. 1987/88:31 sammanhang. 25 november 1987 Det som också irriterade mig, eller det som jag tänkte på, när Margareta Zig oo Persson pratade, var att det endast handlade om folktandvården. Det är precis som om de privata tandläkarna inte skulle ha någon kompetens. De skulle inte vara duktiga nog. Det är bara tack vare folktandvården som vi har en bra tandvård i dag. Vi erkänner att det finns en bra tandvård i dag. Vi tror emellertid också på de privata tandläkarna, och vi vill i dag ha en valfrihet för den enskilda människan. Den enskilda människan skall själv få välja vilken tandläkare hon skall gå till, och inte bara ha folktandvården att gå till. Det skall inte heller bero på var man bor någonstans. Det skall man få göra precis var man vill. Jag är övertygad om att om vi släpper etableringskontrollen så kommer tandläkarna även att söka sig till andra orter, där vi i dag inte har några tandläkare. När det gäller översynen av tandvårdsförsäkringen tycker jag i och för sig att det är bra att det har gjorts en sådan översyn. Jag hoppas då att man inte bara —- som Margareta Persson sade — skall titta på den, utan det gäller att göra någonting. Det gäller att komma fram till ett resultat, som gör att vi får tillbaka det läge vi har haft förut. Det råder inget tvivel om att det är betydligt dyrare för den enskilda människan att gå till tandläkaren i dag. Jag håller helt med vad Nils Carlshamre sade beträffande kostnaderna för de enskilda människorna när de går till den vanliga sjukvården eller går till tandvården. Jag tror att det rör sig om samma människor. I det långa loppet har det nog ingen större betydelse. Jag tror att kostnaderna i det fallet kommer att ligga på ungefär samma nivå. Det är därför dumt att dra den parallellen och säga att det skulle vara de sjuka som får betala för de friska som skall gå och laga sina tänder.

Herr talman! Margareta Persson gör ett fel när hon talar om vår reservation. Vi har begärt att riksdagen skall tillsätta en utredning med uppgift att utreda frågan om kostnadsfria tandproteser. Vi vet alltså inte i dag vad det skulle kosta. Vet Margareta Persson vad allt detta skulle kosta? Om man visste det, skulle man kunna redovisa det på ett eller annat sätt. Det är litet synd att vi här beslutar saker och ting, utan att veta vad det kostar. Om Margareta Persson inte tycker att vi skall ha kostnadsfria tandproteser är det en annan sak. Men det har vi faktiskt aldrig talat om i vår motion. Det är faktiskt många äldre människor i dag som saknar proteser eller som vill byta proteser eftersom de är dåliga. De har inte råd att göra det. Margareta Persson talar om gränsdragningsproblem. Jag tycker inte att det är så stora problem. Om vi bara kommer underfund med vad allt detta skulle kosta, tror jag säkert att vi skulle kunna komma överens, vilka sorts proteser det än gäller och oavsett vad de heter. Det kan gälla fasta proteser eller avtagbara proteser, eller som Nils Carlshamre sade, vanliga löständer. Jag tror inte att den delen är något problem. Problemet är att vi i dag inte vet vad en reform kommer att kosta. Vi kan nog vara överens om att det skulle vara intressant för alla här i kammaren som håller på med dessa tandvårdsfrågor att få reda på vad det skulle kosta. Här beslutar vi bara, och utskottet gör ett antagande om att det kommer att kosta mycket pengar. Men det beror på vad man menar med mycket pengar. Värdet av mycket pengar bedöms mycket olika. Går man till någon så kan det vara tusen kronor som anses vara mycket pengar, och går man till någon annan så är det ett annat belopp. Vi vet ingenting. Jag tycker att det är litet synd att man inte åtminstone kunde ha haft den ambitionen att man tagit reda på vad detta skulle kosta.
Herr talman! Först vill jag säga några ord till vpk. Jag tycker att man mycket väl skulle kunna förbättra ersättningen över huvud taget, den dag vi kan tillföra systemet mera pengar. Det finns emellertid risker med om man skulle styra ersättningssystemet så att det skulle bli billigare med exempelvis avtagbara proteser än med fasta proteser. Hela reservationen och motionen från vpk andas att det är avtagbara proteser man har menat. Man talar om personer som saknar egna tänder osv. Det är viktigt att vi på sikt får en billigare tandvård, oavsett om det gäller fasta eller avtagbara proteser. Kenth Skårvik säger att jag bara pratar om folktandvården och inte om privattandvården. Han säger vidare att man från folkpartiets sida vill ha valfrihet. Det är inte sant att jag bara skulle ha pratat om folktandvården. Jag tycker att Kenth Skårviks argumentering är något underlig när det gäller valfriheten. Det står också i folkpartiets motion att privat tandvård tenderar att tyna bort. I själva verket fick 4 miljoner människor tandvård förra året. 2,6 miljoner av dem fick det i privattandvårdens regi. Det är lika många som för tio år sedan. Detta borttynande har jag därför mycket svårt att se. Jag har också litet svårt att hänga med i turerna när det gäller centerns agerande i tandvårdspolitiken. Ni försöker i andra sammanhang att argumentera för en bättre regionalpolitik. Ni har tillsammans med socialdemokraterna genomdrivit Dagmarreformen för att utjämna sjukvården. Varför är då etableringsregler så förkastliga när det gäller tänder? Tror Karin Israelsson verkligen att hennes grannar i Västerbotten skulle ha haft samma möjligheter till en hyfsad tandvård utan dessa etableringsregler. Eftersom vi vet hur situationen är i dag ute i landet med suget till Stockholm, måste jag fråga varför centerpartiet just här i Stockholm månar om mina tänder. Vi har ju redan så många tandläkare här. Vi står inför den konkreta frågan. Om vi släppte etableringskontrollen skulle suget av tandläkare till storstäderna öka. De skulle få jobb och mina ”stockholmska” tänder skulle ytterligare kunna förbättras. Man kan ju också förbättra sin tandstatus av estetiska skäl, utan att för den skull påverka tandhälsan i stort. Jag tycker det är konstigt att centern med den situation vi har i dag vill måna så mycket om storstadsbornas tänder, när vi klart kan se att ett sug efter fler tandläkare till Stockholm skulle bli följden. Jag förstår inte centerns inställning på den här punkten. För era väljare måste detta vara helt obegripligt. Men jag tror mig ändå förstå hur ni resonerar. Ni sätter inte ens era intressen i glesbygden främst, utan principen om tandläkarnas fria etableringsrätt. Den principen är tydligen viktigare för er. Är det för att markera den borgerliga hemvisten som man gör detta avsteg i stället för att måna om det man annars säger sig måna så mycket om? Nils Carlshamre sade i sitt anförande angående den nya utredningen av tandvårdsförsäkringen något som inte alls står i motionen och inte heller i reservationen. Han sade nämligen att det kanske vore bra om man kunde tillföra nya friska pengar. Det hade han också skrivit i en artikel i Dagens Nyheter i januari i år. Artikeln hade han skrivit ensam. Hans borgerliga partivänner hade inte behövt skriva under och inte heller de andra borgerliga partierna. I den artikeln hade han också en liten passus om att man kanske skulle kunna tillföra nya pengar. Men då blir frågan en helt annan. Om man kan tillföra nya pengar, är det visst möjligt att se över tandvårdsförsäkringen i den form som det då talas om. Men i motionen och reservationen står inte ett ord om att nya pengar skall tillföras! Tvärtom utgår man ifrån att det inte går. Alltså säger man att de sjuka skall stå för kostnaden. Jag tror faktiskt inte på uppgiften att det jämnar ut sig över livet när det gäller vilka som går till tandläkaren och vilka som behöver gå till doktorn och få medicin. Tyvärr är inte hälsan så jämlik i Sverige. Hälsan är ganska ojämlik och vi vet att vissa grupper har mycket större behov av sjukvård än andra. Därför kan reformen tyvärr inte genomföras på det enkla sätt Nils Carlshamre här har sagt. Jag undrar om han vågar gå till sina gamla vänner inom handikapprörelsen och säga att han vill förbättra tandvårdsförsäkringen — det tycker nog alla är bra. Därefter måste han lägga till att det är de handikappade som skall betala detta. Det skall bli dyrare när man går till doktorn och när man äter medicin. Så skall vi finansiera en ny tandvårdsförsäkring. Jag tror det blir ganska svårt att förklara det.
Herr talman! Margareta Persson envisas med att tala om något som jag aldrig har nämnt. Nu talar hon om bra tandvård. Hon får det att låta som om jag skulle vilja ta pengar från tandvårdsförsäkringen. Jag har aldrig sagt det. När hon har läst vår motion har hon fått det till att vi talar om olika sorters tandproteser. Vad vi talar om är kostnaderna. Jag har motionen framför mig, men jag tror inte jag behöver läsa ur den. Vi talar om tandvårdskostnader och vad en protes ungefärligt kan kosta för en pensionär eller en låginkomsttagare. En protes kostar mycket pengar. Slutklämmen är: Hur mycket skulle det här kosta? Vi vet inget om kostnaden i dag. Jag tycker vi skulle kunna vara överens om att det skulle vara intressant för alla att få veta det, oavsett vad vi tycker om tandproteser. När vi sedan får reda på kostnaderna kan vi diskutera de olika sorterna av tandproteser. Alla de tandproteser som Margareta Persson räknar upp kan vara bra. Men jag är inte intresserad av tandproteser i sig utan av kostnaderna för dem. Jag har inte heller kritiserat själva tandvårdsförsäkringen. En bra tandvård skall vi ha, och det är vi överens om. Men i detta fall gäller det en grupp människor som inte har några tänder och som av olika skäl kanske behöver hjälp. Det kan gälla äldre som behöver tandproteser eftersom det har kunnat konstateras att har man inte bra tandproteser kan man inte äta näringsriktig mat och då får man bristsjukdomar. Därför tycker vi det är så oerhört viktigt att vi kan genomföra denna reform. Men vi har sagt att vi vill ha reda på vad det kostar. När vi ville införa kostnadsfria tandproteser fick vi kritik för att det var för dyrt. Då sade vi att vi återkommer och begär en utredning. Nu är en utredning tydligen för dyr. Jag förstår inte det. Att utreda en sak behöver väl i och för sig inte kosta några pengar. Men genom en utredning får man ju ett underlag att gå efter, och det tror jag skulle vara av intresse för många fler än mig i den här kammaren.

Herr talman! Margareta Persson visade några siffror på hur många som går till folktandvården och hur många som går till privata tandläkare. Jag tvivlar inte på siffrorna, jag tror på att de är riktiga. Jag skulle vilja ställa några frågor i samband med dessa siffror. Tror Margareta Persson — eftersom hon är så rädd att släppa etableringskontrollen — att de privata tandläkarna, om de blev fler, skulle ”äta upp” folktandvården? Margareta Persson nämnde i sitt anförande att tandvården blivit så mycket bättre sedan tandvårdsförsäkringen infördes. Tror hon att kvaliteten på lagningarna och tandvården över huvud taget skulle bli sämre om etableringskontrollen släpptes? Vad skall vi göra med dem som utbildats till tandläkare och som inte får plats inom landstingen? Landstingen har bevisligen inte plats att ta emot alla. Vore det inte bra att få en liten rotation på tandläkarna? De som har jobbat i folktandvården i många år och gärna skulle vilja öppna egen praktik borde få möjlighet att göra det. Därmed skulle landstingen kunna ta emot de nyutbildade tandläkarna och ge dem en fortsatt god utbildning hos de duktiga tandläkarna i folktandvården.

Herr talman! Jag tycker det är grinigt av Margareta Persson att fördjupa sig i detaljkritik av det som skall utredas när någon föreslår en utredning. Vi vet ju inte vad utredningen kan komma fram till när den skall undersöka möjligheten att inordna tandvårdsförsäkringen i sjukförsäkringssystemet. Blir det så orimliga effekter, att handikappade människor aldrig får råd att gå till doktorn, kommer jag också att utan ringaste tvekan rösta emot förslaget. Men vi vet inte. Varför är man så rädd för att försöka ta reda på något? Margareta Persson utgår ifrån, som en självklarhet, att i varje fall jag och mina partivänner aldrig kan tänka oss att satsa några nya friska pengar. Men 1973 var det bara moderaterna som var beredda att satsa de mycket stora belopp som det skulle ha kostat att höja kompensationsnivån från första kronan från 50 till 75 96. Vi var också beredda att finansiera det hela med de 0,3 20 i ytterligare arbetsgivaravgifter som behövdes för ändamålet. Varför inte åtminstone ha en liten förhoppning om att vi kanske skulle kunna höja oss till denna väldiga nivå en gång till om det skulle bli aktuellt? Verkligheten är inte riktigt sådan som Margareta Persson beskriver den. Utslaget över hela livet är det väl ändå så att de som ständigt går till doktorn och ständigt går till tandläkaren är i princip lika många och är i stort sett samma personer. Det är inte heller alltid så allvarliga ting det handlar om när vi går till doktorn. Vi kan ju gå med en snuva eller ett skärsår i fingret, och det är väl inte värre än att ha trasiga tänder. Jag tycker inte man skall sätta det ena mot det andra. Som Karin Israelsson antydde finns det faktiskt ett högkostnadsskydd både för sjukvården och med en annan konstruktion för tandvården. Om vi skulle använda samma högkostnadsskydd över hela fältet, behöver det absolut inte innebära någon försvagning. De som är — som det tyvärr brukar heta — storkonsumenter av sjukvård skulle rimligen inte alls beröras av förslaget, eftersom de redan har nått upp till högkostnadsskyddsgränsen, och där kommer de att förbli.
Herr talman! Vad gäller centerpartiets inställning, Karin Israelsson, kan vi bara ha våra olika uppfattningar om vad som skulle hända, men mycket av de siffror som vi i dag har talar för att utvecklingen skulle bli sådan att fler tandläkare skulle söka sig till storstäderna, om fri etableringsrätt infördes. Varför skulle tandläkare resonera på annat sätt än andra grupper i samhället gör just nu? Jag hörde på nyheterna i dag att centern föreslår höjningar av arbetsgivaravgifter och liknande för Stockholmsområdet för att förhindra folk att etablera sig här. Varför har man då den här inställningen på tandvårdsområdet? När det sedan gäller vpk:s inställning till proteserna kan jag ansluta mig till mycket av det som Karl-Erik Persson säger. Inom ramen för de kostnader som vi i dag har kan naturligtvis förändringar i systemet göras, och det är också sådant som man studerar i regeringskansliet. Men några dramatiska förbättringar kan man knappast göra utan att nya pengar tillförs. Kenth Skårvik frågar om fler privattandläkare skulle vara ett hot mot folktandvården vid ett frisläppande av etableringsrätten. Nej, vad jag menar är att vi kan förmodligen konstatera att kostnaderna för tandvårdsförsäkringen skulle öka ganska betydligt, om vi avskaffade de regler som vi i dag har. Då skulle kostnaderna bli högre, men vi skulle ändå inte nå de grupper som i dag inte nås av tandvården. De som redan går till tandläkaren skulle efterfråga ytterligare tandvård. Det visar all den statistik som vi i dag har. Då får vi ökade kostnader utan att vi når ut till de grupper som mest behöver det. Vidare frågar Kenth Skårvik om kvaliteten på något sätt skulle vara sämre i privattandvården. Det har jag aldrig påstått. Däremot finns det indikationer på att tänder ibland lagas fastän de inte behöver lagas. Det finns något som heter initialkaries, och det finns i det sammanhanget olika uppfattningar om när man skall laga och inte skall laga. Det finns bl.a. en färsk undersökning från Stockholms läns landsting som visar att där man har lagt ut barntandvården på privattandläkarna, vilket man i viss utsträckning gör i detta landsting, behandlas varje barn betydligt längre och med fler åtgärder i privattandvården än i folktandvården, utan att det finns några speciella orsaker till det. Man måste fråga sig vad som ligger bakom detta. Ingen kan i dag säga vad som är den exakta orsaken, men det finns många indikationer på en risk för en ”övervård”. Kenth Skårvik frågar: Vad skall man göra med alla dem som vi har utbildat? Men det finns i dag ingen arbetslöshet bland tandläkarna. En sådan fanns för ett par år sedan, men det gäller inte i dag. Nils Carlshamre menade att jag är grinig och detaljrik. Jag tror inte att jag är speciellt grinig av mig, utan jag läser bara innantill i vad som står i handlingarna, och av dem framgår att den begärda förbättringen av tandvårdsförsäkringen skall betalas genom höjda avgifter inom sjukvården. Nils Carlshamre säger så försåtligt och vänligt från kammarens talarstol att man visst kan tänka sig att tillföra nya pengar, men hur kommer det sig då att — Prot. 1987/88:31 man inte skriver det i sin motion och inte en rad om det i sin reservation 5? — 25 november 1987
Herr talman! Margareta Persson använde ett lustigt uttryck. Hon sade: Man ”kan förmodligen konstatera” att tandvården skulle bli dyrare, om vi inte hade någon etableringsbegränsning. Det kan man inte alls. Man kan aldrig ”förmodligen konstatera” någonting som helst — antingen kan man konstatera eller också inte konstatera. Jag tycker allteftersom kvällen lider att vad Margareta Persson har sagt här, från första ordet till det sista, är just förmodanden. Även när hon har att bemöta hårda fakta svarar hon med förmodanden.
Herr talman! Jag tänkte säga praktiskt taget detsamma. Jag tycker att det har varit fråga om förmodanden här hela kvällen. Man lämnar inte några exakta uppgifter. Det har i och för sig nämnts en hel del siffror, men vi har ju inte haft någon möjlighet att kontrollera dem. Det gavs vidare sken av att det, om vi får fler privattandläkare, skulle bli fler onödiga tandlagningar. Om jag känner svenskarna rätt, går de flesta av dem inte till tandläkaren för skojs skull utan därför att man har behov av lagningar. Man låter inte någon laga tänder i onödan. Rädslan för tandläkare är i många fall stor, och man gör inget onödigt. Jag tror över huvud taget inte att det är någon risk för överbehandling i det här sammanhanget utan menar att vi gott kan släppa etableringskontrollen och låta de tandläkare som är utbildade själva bestämma vad de vill syssla med som tandläkare. Vi kan också låta människorna välja, var de än bor i Sverige, huruvida de vill gå till en privat tandläkare eller till folktandvården.
Herr talman! Nils Carlshamre sade nyss att jag kom med grinig detaljkritik. Jag tyckte att han närmast lät som en svensklärare som rättade en skrivning. Han menade att jag uttryckte mig något ogrammatikaliskt när jag använde orden ”förmodligen konstatera”. Både Nils Carlshamre och Kenth Skårvik säger att jag bara förmodar när jag bemöter hårda fakta. All statistik som vi har tillgång till — och det är ganska mycket — visar att man inte automatiskt når ut till fler grupper bara därför att man ökar t.ex. tandläkartätheten. Vad som händer i Göteborg, Malmö och Stockholm är i stället att den grupp som redan går till tandläkaren ökar sin tandvårdskonsumtion. Det beror i sin tur inte automatiskt på att man efterfrågar mera tandvård, utan det är i stället uppenbarligen så att man ökar sin konsumtion, om det blir fler tandläkare att välja bland. Då har vi fortfarande kvar den stora utanförstående gruppen, som vi inte når i dag och som vi inte nådde 1973. Det måste vara vårt syfte att se till att de som i dag inte har en god tandvård skall få en sådan.

Herr talman! Vi talar gärna om handikappade som en grupp människor som behöver stöd av olika slag. Jag tycker det är viktigt att ha i minnet att det finns många olika typer av handikapp och också olika orsaker till handikappet. En del är födda med ett handikapp, andra drabbas av olycka eller sjukdom som förorsakar funktionsnedsättningar. Förhållandena kan ändras från dag till dag. Det är därför viktigt att behandla människor med funktionshinder som individer och se till varje persons speciella behov. Handlingsprogrammet för handikappfrågor, som behandlas här i dag, anger som en vägledande princip att handikappade har rätt till levnadsförhållanden som är likvärdiga med andra människors. Alla partier har ställt sig bakom detta program. Folkpartiet beklagar att förverkligandet går långsamt och delar inte den syn på utvecklingen som regeringen redovisar i sin skrivelse. I vår handikappmotion, som avlämnades under allmänna motionstiden i våras, föreslog vi en hel del förbättringar, varav några vunnit riksdagens gillande. Men tyvärr har de flesta förslagen blivit avslagna. Folkpartiet har också i en rapport i somras uppmärksammat situationen för familjer med svårt handikappade barn. När jag är ute och talar med människor som är berörda av handikappfrågor, är det några områden som alltid tas fram, nämligen färdtjänst och sysselsättning. Vi anser att det är katastrof när människor blir arbetslösa t.ex. på grund av företagsnedläggningar eller personalminskningar av andra orsaker. Det är lika stor katastrof för en handikappad att inte ha ett arbete. Skillnaden är bara den att de handikappade aldrig har någon möjlighet att konkurrera på arbetsmarknaden. Bengt Lindqvist sade i somras att det är oacceptabelt att mer än 2 000 unga handikappade förtidspensioneras varje år. Det håller folkpartiet med om. Men Bengt Lindqvist visste inte hur man skall komma till rätta med dessa problem. Han hoppades att rehabiliteringsberedningen skall kunna lämna förslag runt årsskiftet. Folkpartiet har redan lämnat förslag i motioner till riksdagen, men socialdemokraterna har avvisat dem. Vi anser t.ex. att resurser skall föras över från socialförsäkringssektorn till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi vill ha fler lönebidragsanställningar och också ändrade regler. Det särskilda lönebidraget trappas ner enligt dagens regler. Vi anser attdet — Prot. 1987/88:31 borde få utgå permanent med det högre beloppet till gravt handikappade, 25 november 1987 som annars inte kan få någon sysselsättning. Man skulle också kunna ändraså = Tros. oo op og att ett lågt lönebidrag utgår från början och sedan trappas upp, om den handikappade blir sämre. I dag är en handikappad med lönebidragsanställning närmast livegen om han vill fortsätta arbeta. En handikappad skall vara tacksam för att ha fått en anställning. Men det kan finnas skäl till att man behöver byta arbetsplats. Att genomföra våra förslag kostar enligt vår uppfattning inte något för samhället. Kontot för förtidspensionering är obegränsat. Alla handikappade som inte får arbete måste få pension. En grupp som har det svårare än andra på arbetsmarknaden är de psykiskt utvecklingsstörda. Folkpartiet har föreslagit att särskilda kontaktpersoner skall utses av länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar. Förutsättningen för de utvecklingsstörda att tillgodogöra sig arbetsförmedlingens service torde öka väsentligt om det finns personer som har kunskaper om deras situation. Under rubriken Kommunikationer kritiserar handikapprådet anpassningen eller snarare den uteblivna anpassningen av kollektivtrafiken. När SJ idag beställer nya järnvägsvagnar, anses det uppenbarligen att bredare dörrar och trappsteg är tillräckligt. Man gör alltså ingenting för att underlätta för rullstolsburna eller andra rörelsehindrade att ta sig in i tågen. Utvecklingen av färdtjänst och riksfärdtjänst är beroende av hur handikappanpassningen av de kollektiva färdmedlen utformas. I dag utgår färdtjänsten som bistånd enligt socialtjänstlagen. Folkpartiet anser att den bör byggas upp som en del av kollektivtrafiken och ge samma service som den. Men det stora problemet är kanske ändå riksfärdtjänsten. Det kan inte anses rimligt att man måste beställa sin resa tre veckor före avresedagen. En person som bor i Enköping, varifrån jag kommer, och vill åka till Bålsta, ca tre mil, för att hälsa på en vän eller gå på bio i Uppsala en kväll kan inte göra det. Alla resor utanför kommungränsen måste beställas tre veckor i förväg. Det blev en viss förändring i beställningsförfarandet i våras, men av någon anledning har det trots detta inte blivit bra. Jag hoppas att rutinerna kommer att ses över. Handikapprådet påpekar också i sin skrivelse att stödet till familjer med handikappade barn behöver förbättras — ett krav som folkpartiet också stöder i sin rapport Valfrihet och integritet, som jag nämnde tidigare. Ett gammalt folkpartikrav som nu tillgodosetts är kravet på en fjärdedels vårdbidrag. Men kravet på en annan för barnfamiljerna mycket väsentlig punkt har tyvärr avstyrkts, och det är slopandet av sextiodagarsgränsen för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt handikappat barn. Det är ytterst få familjer det handlar om, men för dem skulle en sådan reform ha en oerhörd betydelse. Kostnaden för denna reform är obetydlig. Den torde inte heller leda till ökad frånvaro, eftersom ändå alltid någon måste ta ledigt för att ta hand om sjuka barn. Ytterligare problem uppstår när barnet fyllt 16 år. Då har föräldern över huvud taget inte rätt till ledighet, än mindre rätt till ersättning. Detta 161 problem måste också få en snar lösning. Till sist, herr talman, skall jag kommentera den än så länge saknade bilstödspropositionen. Bengt Lindqvist sade i våras när budgetpropositionen presenterades att ”den kanske enskilt största delen av våra medel går till en bilstödsreform. Vi har pengarna men av flera orsaker kan den inte genomföras förrän 1 juli 1988. En proposition kommer 1987.” Och, som sagt, den har ännu inte kommit, men den är efterlängtad. De handikappade börjar bli otåliga. De har väntat i fem år på denna angelägna reform. Bilstödet är en förutsättning för att handikappade skall kunna delta i samhällslivet. Folkpartiet anser att personkretsen, dvs. även de som inte förvärvsarbetar eller studerar, skall kunna bli berättigad till bilstöd. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! När vi nu har en debatt med anledning av regeringens skrivelse tänker jag inte överdriva skillnaderna i ambitionsnivå vad gäller handikappolitik mellan regeringen och centerpartiet. Jag förmodar att ambitionsnivån är hög också hos regeringspartiet. Men vi har en hel del olika åsikter om vilka åtgärder som är de mest meningsfyllda i sammanhanget. Jag vill särskilt peka på den, som jag ser det, största skillnaden — och det är den grundläggande synen på hur samhället skall se ut. Centerpartiets krav på ett decentraliserat samhälle har inte vunnit mycket gehör hos socialdemokraterna. Koncentrationsutvecklingen har fortsatt tämligen ohämmat. Om det vittnar de senaste befolkningssiffrorna från landets olika delar. Detta leder till att avstånden i avfolkningsorterna ökar mellan livets olika funktioner, och det leder till en segregering i koncentrationsorterna av boende, arbete och serviceutbud. En sådan här utveckling drabbar särskilt de människor som av olika skäl är beroende av att leva och vistas i omedelbar närhet till sin bostad — och då naturligtvis inte minst personer som är handikappade. Det som handikappade grupper i första hand efterlyser är ju inte specialinsatser utan mer ett samhälle, som är så utformat att det inte utestänger människor med handikapp. Det är ett rättmätigt krav, som man alltför lätt bortser ifrån när man driver på en utveckling, som framför allt tar till vara de starkaste gruppernas intressen. Jag vill peka på ett exempel som hör hemma i det här sammanhanget, nämligen de besparingar som regeringen har initierat för skolans del. Här råder det en stor åsiktsskillnad mellan regeringen och centerpartiet, som kommit till uttryck inte minst i det anslagsbelopp vi har föreslagit. Om man beskär kommunernas möjligheter att förbättra kvaliteten på skolan, att behålla mindre skolor, att ha små klassenheter, att behålla personella stödresurser osv. — då går det naturligtvis omigen ut över de svagaste grupperna, i detta fall de handikappade barnen. De behöver allt stöd de kan få för att vara väl förberedda för ett liv i vuxenvärlden och på arbetsmarknaden. Jag skulle kunna ta fler sådana här exempel, men det jag har sagt är bara en fingervisning om att handikappades intressen inte tas till vara enbart genom riktade insatser på socialdepartementets område. De måste finnas med i ett Enligt undersökningar som bl.a. statistiska centralbyrån gjort har handikappade människor i Sverige en lägre levnadsstandard än andra grupper. Handikappade har sämre bostad, begränsade möjligheter till utbildning, svårare att få arbete och sysselsättning, sämre möjligheter till en varierad och rik fritidsverksamhet. Även om det inte är tillåtet att diskriminera människor i Sverige, förekommer ändå inslag av förtäckt diskriminering mot handikappade, vilket vi naturligtvis måste komma till rätta med. Det är mot den bakgrunden som vii centerpartiet har föreslagit en utredning för att pröva formerna för en ombudsmannaverksamhet, vars uppgift främst skall vara att ta till vara de handikappades rättigheter i förhållande till den diskriminerande attityd de möter på samhällslivets olika områden. Vi beklagar att vi hittills inte fått gehör för detta krav. Området för vård och omsorg ser inte särskilt bra ut just nu. Utvecklingen har målmedvetet styrts mot enskilt boende, vård i hemmet och en avveckling av institutioner och specialistkompetens, inte minst inom psykiatrin. I stort sett har det rått enighet om den här utvecklingen. Det skall vi inte sticka under stol med. Men vi har bl.a. från centerpartiet varnat för en alltför våldsam pendelsvängning. Det måste finnas gränser för vad som kan anses vara rimligt och humant också i den här utvecklingen. Av allt att döma har det också gått för snabbt i fråga om att föra över ansvar och verksamhet från landstingen till primärkommunerna. I dag finns det stora problem på många håll. Det är människor med handikapp av olika slag som kommer i kläm. Kommunerna har t.ex. inte alls klarat av att tillhandahålla gruppbostäder såsom det var tänkt. Inom hemtjänsten finns det betydande problem att brottas med. Många hoppar av sitt vårdyrke av olika skäl. Arbetet är tungt, ensamt, dåligt betalt. Ofta framhåller man också att man känner sig otillräcklig, att man inte har fått den utbildning och det stöd som delvis nya arbetsuppgifter kräver. Jag vet att regeringen är medveten om de här bekymren. Jag hoppas också att det skall innebära att vi kan bli överens om åtgärder för att förhindra en alltför ensidig utveckling. Jag har flera gånger här i kammaren efterlyst regeringsförslag för att göra anhörigvårdarnas situation bättre. Jag väntar fortfarande på svar. Läget inom hemvårdsverksamheten skulle vara ännu svårare om inte anhöriga ställde upp i stor utsträckning. Det var 1983 som anhörigvårdskommittén lade fram sitt betänkande och föreslog förbättringar. Jag undrar om Bengt Lindqvist kan hitta det betänkandet någonstans i sina lådor. Herr talman! Vi har från centerpartiet i motioner föreslagit en lång rad åtgärder för att underlätta för olika handikappade: arbetsmarknadspolitiska åtgärder, förbättringar av bilstödet, tillgång till tekniska hjälpmedel m.m. Jag har inte tänkt att närmare gå in på dem nu. Jag anser att det är omöjligt att hinna diskutera alla dessa delfrågor. Jag räknar med att vi får tillfälle att återkomma och då mer ingående behandla de frågorna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 i betänkandet.

Herr talman! En enig riksdag stod bakom handlingsprogrammet i handikappfrågor 1983. Jag utgår från att vi fortfarande är överens om att programmet skall gälla. Såvitt jag vet finns det också en enighet om bedömningen i uppföljningen av handlingsprogrammet. Enigheten ligger i att vi ser att mycket återstår innan vi närmar oss de fastlagda målen om full delaktighet och jämlikhet för handikappade. Vad som skiljer oss åt är uppfattningen om huruvida regeringens skrivelse skall föranleda någon åtgärd från riksdagens sida och i så fall vilken. De borgerliga partierna ger i tre olika reservationer sin syn på olika områden av handikappolitiken, där de anser att programmet inte fullföljts. Vpk kan instämma i mycket av den kritiken.

Det är väldigt svårt att göra denna rangordning. Det som måste vara angeläget nu är att undanröja vad som har hindrat genomförandet av handlingsprogrammet. Det största hindret är, som vpk ser det, de nolldirektiv som numera ges alla utredningar. Nolldirektiv innebär att inga utredningar får komma med förslag som innebär ökade utgifter och nya kostnader, om de inte kan finansieras genom en omfördelning inom området. Dessa nolldirektiv infördes av en borgerlig regering. Men den socialdemokratiska regeringen har inte avskaffat dem. Hur skall några förbättringar för handikappade kunna genomföras om de inte får kosta något? Om ni inte är beredda att frångå nolldirektiven för utredningar inom handikappområdet är era förslag inte trovärdiga. Vi skall också komma ihåg att något som drabbat människor med handikapp extra hårt under dessa år är att kommuner och landsting alltsedan slutet av 1970-talet fått minskade statsbidrag och ökade pålagor. Besparingarna i kommuner och landsting som tvingats fram för att minska statens budgetunderskott har främst gått ut över de områden som har störst betydelse för människor med handikapp, dvs. vårdoch omsorgssidan. Det är där kommuner och landsting främst har skurit ned. Vad det egentligen handlar om är om solidariteten med handikappade skall underställas ekonomin eller inte. Att visa generositet enbart i goda tider är inte solidaritet. Det är välgörenhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! Det handlingsprogram i handikappfrågor som utarbetades i anslutning till det internationella handikappåret är ett i flera avseenden unikt dokument. I programmet har de handikappades situation på samhällsområde efter samhällsområde analyserats, problem identifierats och förslag till lösningar presenterats. Företrädare för samtliga fem riksdagspartier och handikapporganisationerna redovisade en gemensam syn på handikappades situation och lämnade Handlingsprogrammet är mycket omfattande, och de många förslagen är av starkt skiftande karaktär. De berör såväl staten, landstingskommunerna och primärkommunerna som företag, organisationer och enskilda. Med anledning av detta gjorde beredningsgruppen följande konstaterande i programmets förord: Det är inte vare sig praktiskt eller ekonomiskt möjligt att under en tioårsperiod undanröja alla de hinder inom olika samhällssektorer som försvårar för människor med funktionshinder att nå full delaktighet och jämlikhet i samhället. Ett problem under de första fem åren har varit den ansträngda samhällsekonomin. Detta har utgjort ett hinder vad gäller kostnadskrävande reformer. Att utveckla samhällets stöd till handikappade har, och kommer även framdeles att ha, hög prioritet i regeringens politik. Trots att samhällsekonomin varit hårt ansträngd under de fem åren har betydande framsteg kunnat göras på en rad områden. Detta har möjliggjorts genom en aktiv fördelningspolitik och ett effektivt utnyttjande av samhällsresurserna. De handikappolitiska reformer som genomförts har utgjort en viktig del i regeringens samlade strävanden att uppnå ökad social trygghet och rättvisa i samhället. Låt mig snudda vid en del av de åtgärder som vidtagits för att stärka de handikappades trygghet: Detta måste vara väsentligt ur handikappsynpunkt, i varje fall vad gäller den ekonomiska tryggheten. I överensstämmelse med handlingsprogrammet har insatser gjorts för att ge handikappade ökade möjligheter till ett eget, självständigt boende. En förutsättning är dock att olika former av stödoch hjälpinsatser kan ges. Den förändring av statsbidraget till den sociala hemhjälpen som infördes 1984 skapar förutsättningar för utveckling och förnyelse av denna verksamhet. Genom den nya lagen 1985:568, som trädde i kraft den 1 juli 1986, har betydelsefulla steg tagits för att integrera psykiskt utvecklingsstörda i samhället. Vad gäller utslagning från arbetslivet finns nu regler i arbetsmiljölagen som ger skyddskommittéerna ett ansvar för att arbetsanpassningsoch rehabiliteringsverksamhet bedrivs för de anställda på arbetsplatserna. Sedan den 1 januari 1986 gäller som ett villkor för statsbidrag till företagshälsovården att den har kompetens och erforderliga resurser att bedöma anpassningsoch rehabiliteringsverksamhet. Låt mig helt kort nämna det resurstillskott, med syfte att förbättra handikappade elevers möjligheter till en god utbildning inom ordinarie skolsystem, som utbildningsväsendet har fått. På kulturoch medieområdet har viktiga insatser gjorts. Bl. a. har statens bidrag för utgivning av talböcker och lättlästa böcker ökat. Handikappforskningen skall successivt förstärkas och utvecklas. Herr talman! Utskottets majoritet noterar med tillfredsställelse de åtgärder som regeringen har vidtagit för att nå målet om full delaktighet och gemenskap i samhället för alla handikappade. En avgörande betydelse har handikapporganisationerna haft för de framsteg som har nåtts i det handikappolitiska arbetet. Därför bör samhället ge handikapprörelsen goda villkor, så att dess ställning i samhället kan fortsätta att utvecklas och förstärkas. Utskottet konstaterar dock att trots de många åtgärder som vidtagits är bristerna i samhället alltjämt omfattande. Detta påpekas också av föredragande statsråd i skrivelsen från regeringen. Utskottsmajoriteten vill därför understryka statsrådets slutsats att politiken även framdeles måste inriktas på en rättvis fördelning av samhällsresurserna och målmedvetna förstärkningar inom handikappområdet, för att målet om full delaktighet och jämlikhet skall kunna förverkligas. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.